Herr talman! Förslaget till investeringsskatt på viss nybyggnation i Stockholmsområdet är djupt orättvist. Det är rent av diskriminerande mot länets befolkning, eftersom följdeffekten blir att alla direkt eller indirekt drabbas. Skatten slår hårt mot företagen. Den ökar deras kostnader och får därmed negativ effekt på konkurrenskraft och sysselsättning. Det är grymt mot hårt arbetande politiker som strävar efter att göra det så bra som möjligt för sina kommuninvånare. Det är felaktigt och obegåvat om man tänker sig att på detta sätt uppnå en lokal dämpningseffekt utan att skapa negativa följdeffekter ute i landet. Vi har nu i Sverige en tillväxttakt på under 1 26. Endast Stockholmsområdet har en högre tillväxttakt, och endast Stockholmsområdet som helhet kan i realiteten hävda sig i konkurrens med andra länder. Den rapport från konjunkturinstitutet som kom alldeles nyligen visar att vi har en klart vikande konjunktur, och det har återverkan på tillväxten i hela landet. Byggandet i Stockholmsområdet har faktiskt positiva effekter ur arbetsmarknadssynpunkt. En höjd investeringsavgift leder dock självfallet till en uppbromsning på hela byggmarknaden. En trolig utveckling blir nu därför att vissa, och det blir nog ganska många, av de företag som hindras att få nya lokaler och därmed att expandera i stället etablerar sig i ett annat land. Därmed ökar friställningarna. Den tendensen finns redan nu. Till skillnad mot vad propositionsmakarna tycks tro, nämligen att Stockholmsområdet suger ut landet i övrigt, måste den tillväxt som finns bejakas, inte hindras. Sverige behöver den. Den ger också positiva effekter i övriga landet. Till Stockholms län har utdelats, och enligt min mening godtyckligt, straff och belöningar som också skapar onödiga motsättningar mellan kommunerna. Vissa av söderkommunerna, och en norrkommun, skall t.ex. undantas från den föreslagna skatten. Så stora skillnader finns inte mellan länets kommuner att en ojämlikhet är berättigad. Skillnaden finns i stället framför allt mellan centrum och resten av länet. Ca 80 I av länets samtliga arbetsplatser finns nu centralt i länet, dvs. i Stockholm, Solna och Sundbyberg. 50 96 av den tillåtna investeringskvoten räknat i pengar har 1987—1989 gått till enbart Solna och Stockholm. I övrigt fördelar sig godkända projekt så, att cirka dubbelt så mycket tilldelats söderkommuner jämfört med norrkommuner. Regionens 12 norrkommuner har i genomsnitt beviljats byggnadstillstånd för 634 milj.kr. per kommun under byggstoppstiden. Detta inkluderar en inrikeshall på Arlanda för en miljard, något som rimligen borde ha betraktats som ett riksintresse. För söderkommunerna var det genomsnittliga värdet under samma period 1 038 milj.kr., dvs. drygt en miljard kr., per kommun. Genom att Stockholm i det här hänseendet har gynnats, har ett resmönster som redan tidigare varit ett problem i länet förstärkts. Det är trängsel på samtliga kommunikationsmedel och vägar under högtrafik på morgonen och likadant på kvällen när de arbetande skall tillbaka ut till sin förortskommun. På detta sätt motverkas effektivt en önskvärd förändring av biltrafiken och belastningen på kollektivtrafiken. Herr talman! Jag anser att kontoriseringen i Stockholm är ett problem. Kontoriseringen har medverkat till att hyror drivits upp, och därmed kostnaderna för företagen, och den har bidragit till att resandeströmmarna blivit alltmer intensifierade morgon och kväll. holm, har, som jag ser det, medverkat starkt till den här obalansen. Jätteprojekt som Globen och Cityterminalen släpptes fram nästan samtidigt. Därvid drevs byggkostnaderna på, och det ledde till ytterligare arbetsplatskoncentration. När man dessutom släpper fram nya jätteprojekt som Klarastrandsprojektet, samtidigt som ett litet byggprojekt som Handens Möbler får nej, då går skam på torra land. Det nu gällande byggstoppet och investeringsavgiften, som nu föreslås bli skärpt, har också lett till accentuering av sovstadskaraktären hos vissa kommuner med relativt högt bostadsbyggande — bostäder är det enda man får bygga, och det enda man har råd med. Det har skapats för få arbetsplatser i dessa kommuner. Det finns dessutom en tendens till låg skattekraft i dessa kommuner. Enligt länsstyrelsens nyligen utkomna rapport har byggstoppet och den 10-procentiga investeringsavgiften inte haft någon inverkan på bostadsbyggandet. Jag säger som Hugo Hegeland: Varför har man då en investeringsavgift? Varför höjer man investeringsavgiften? Den kommer ändå inte att leda till det man tänkt sig, dvs. ett ökat bostadsbyggande. Även bostadsbyggandet har haft en parallell kostnadsökning, och det är därför som en uppbromsning har skett. Förklaringen till detta är bl.a. att själva byggregleringen är kostnadsoch hyresuppdrivande. Herr talman! Att inte underlätta för kommuner med låg skattekraft, mycket låg arbetsplatskvot, usla vägförbindelser och små resurser är redan det en dålig planering — och det finns många exempel på detta i Stockholms län. Att direkt stjälpa, först genom kvotering av igångsättning, vilket släpper fram jätteprojekt i Stockholms city, men stoppar expanderande småföretag i andra kommuner och möjligheter för trångbodda företag i centrum med höga hyror att etablera sig i en ytterkommun, är huvudlöst. Många av de drabbade kommunerna både i norra och södra länet riskerar med det här förslaget att få viktiga projekt uppskjutna på obestämd framtid. Den särskilda fastighetsskatten blir dessutom en extra börda. Det finns en Stockholmsfientlighet även i denna kammare som gör att inte ens företrädare för Stockholms län tycks våga försvara sin valkrets. Men nu är det enligt min mening på tiden att säga något. Länet drabbas av den ena pålagan efter den andra. Den föreslagna investeringsskatten är en pålaga, Robin Hood-skatt och inomregional skatteutjämning, som enbart fördyrar, är andra pålagor. Det är också på gång att införa bilavgifter för den stackare som är tvungen att färdas till Stockholm och särskilda regionala avgifter både i anslutning till drivmedelsskatt och till fastighetsinnehav. Jag säger nej till investeringsskatten, och jag vill uppmana samtliga riksdagsledamöter från Stockholms stad och län att göra detsamma och rösta för reservation 2. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 10 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Det var ett par uttalanden av Görel Bohlin som gjorde det omöjligt för mig att avstå från att gå upp och ge en liten kommentar. Jag tror att det är enormt viktigt att vi i denna kammare förstår betydelsen av såväl landsbygden som storstaden. Dessa är storheter var i sig som skall fungera tillsammans och icke i motsatsförhållande. Görel Bohlin sade att enbart Stockholm kan hävda sig i konkurrensen med omvärlden. Hur stor del av Sveriges nettoexport kommer från Stockholm, Görel Bohlin? Jag tror att det är viktigt att vi är väl medvetna om beroendet. Jag vill poängtera att från centerns sida finns det definitivt ingen Stockholmsfientlighet. Tvärtom! Vi har biträtt förslagen om investeringsavgift i rätt tid, på vad vi anser vara rätt nivå och med Stockholms bästa för ögonen. Vi vet också att det är enbart om landets totala resurser utnyttjas på ett optimalt sätt som vi får den ekonomiska utveckling som gör att såväl Stockholm som Sverige som helhet mår väl. Det är vidare litet förvånande att samtidigt som Görel Bohlin talar starkt emot alla regleringar, hävdar hon att de regleringar som finns borde vara effektivare så att inte t.ex. Globen och Centralen byggts samtidigt. Hur skall det vara? Skall det vara regleringar eller inte?

Herr talman! Jag tror att Ivar Franzén missförstod mig när det gäller regleringar. Jag är emot regleringar, och jag gav exempel på hur de regleringar som har företagits slår. Jag tror att Ivar Franzén delar min uppfattning att det inte är särskilt lyckat när det blir så som det har blivit i Stockholmsområdet. Det är viktigt att vi förstår varandra, att vi förstår både landsbygden och storstadsområdena. Men då skall företrädare för andra delar av landet inse att den tillväxt som finns i Stockholmsområdet och som är den onekligen största i detta land — vi befinner ju oss under 1 90 i tillväxt — är något som vi skall vara rädd om och bejaka. Åke E Andersson, professor i nationalekonomi, har missionerat t.o.m. här i riksdagen och har träffat representanter för de olika partierna. Han har tillsammans med andra lanserat en teori om tillväxt. Det är de s.k. K kommunerna som står för tillväxten. Kommuner med kommunikationer, kultur, kunskap och kreativitet är bra för de områden som man vill skall växa till. Det får också kringeffekter på omgivande delar av landet eller, som i Stockholmsområdets fall, på hela landet. Tror man på effekterna av K-kommunerna, det har centern uppenbarligen visat tidigare, skall man också erkänna att de effekter som finns i Stockholmsområdet, dvs. av kultur, kommunikationer, kunskap och kreativitet, är bra för landet i dess helhet.
Herr talman! Först vill jag upprepa min fråga till Görel Bohlin, eftersom hon säger att det är enbart Stockholm som kan konkurrera med omvärlden. Hur mycket av Sveriges nettoexport kommer från Stockholm? Några andra kan ju inte ha någon chans, eftersom de inte kan konkurrera med omvärlden. Som Görel Bohlin helt riktigt säger, är den utveckling som finns i Stockholm av värde för hela landet. Jag är den första som instämmer i detta. Men när Stockholm mår illa av en överhettning, mår hela Sverige illa. Det är nog ingen som tvivlar på att motorn i den för höga inflationen och i övriga problem i hög grad finns i Stockholm. Det är därför som det givetvis är angeläget att få balans även i Stockholm. Jag tror knappast att Globen och Centralen hade producerats i så snabb takt om det hade funnits en investeringsavgift 1987 eller t.o.m. 1986. Visst finns det möjligheter att styra. Vi i centern är för den fria marknaden. Men vid vissa tidpunkter tror jag att det är bättre med ekonomiska styrmedel än absoluta administrativa förbud.
Herr talman! Såsom länsstyrelsen har konstaterat i sin rapport, har inte den 10-procentiga investeringsavgiften och byggstoppet fått några som helst effekter som var önskade, nämligen ett ökat bostadsbyggande och en uppbromsning av byggandet av kontorslokaler. En viss bromsning av producerandet av kontorslokaler har i och för sig skett, och samtidigt en fördyring av byggandet. Denna fördyring är alls inte bra för vare sig Stockholmsområdet eller för landet. Detta återverkar på arbetsmarknaden inte bara i Stockholmsområdet utan även i andra delar av landet. Byggarbetare från andra delar av landet utgör en stor hjälp även för de mycket angelägna byggprojekt som går i gång i Stockholmsområdet. Jag är mycket intresserad av att det finns förståelse för att Stockholmsområdet inte är direkt överhettat, utan att det utgör en ganska balanserad marknad och att det t.o.m. finnns områden som inte har någon som helst överhettning. T.ex. Norrtälje och Nynäshamn har inte någon som helst överhettning. Det finns delar som är överhettade, men de ligger centralt i Stockholms län.

Herr talman! Även om vi i miljöpartiet de gröna tillstyrker förslaget om investeringsskatt i dess huvuddrag, är våra motiv helt andra och mer långtgående än regeringens. Vi vill ha en varaktig dämpning av tillväxten i storstadsområdena. En sådan dämpning skulle kunna åstadkommas om regeringen exempelvis uppmärksammade signalerna från miljöpartiet, SJ m.fl. om kraftiga nyinvesteringar i järnvägens infrastruktur i området 50 till 100 miljarder kronor och om man, som ett annat exempel, skrinlade alla planer på ett bilinferno i Malmö-Lund-området i form av en bilbro över Öresund. Men regeringen har en mycket krokig hållning i dessa frågor. Vi befarar att investeringsskatten mer har enbart en fiskal karraktär än ett verkligt och ärligt planstyrande syfte. Vi har ändå bedömt att en utvidgning av den 10-procentiga investeringsavgiften till 30 20 investeringsskatt och geografisk utvidgning till Göteborg tjänar våra mål om en humanekologisk samhällsutveckling. Vi vill dock föreslå att skatten utvidgas till att gälla även det storstadsliknande området i västra Skåne, så som Gösta Lyngå och Jan Strömdahl redan har talat om. Utöver farhågorna om vad som händer om det blir ett eländigt brobeslut i den socialdemokratiska partistyrelsen i morgon, dvs. ett beslut om en bro mellan Malmö och Köpenhamn, vill vi också anföra ett slags likställighetsprincip. Sätter man en så hög investeringsskatt som 30 26 för Stockholm och Göteborg, kan man rimligen få ett visst överspill av verksamhet med storstadskaraktär även till Malmö-Lund-området. Det vill vi motverka, och vi vill stämma i bäcken på detta sätt. Kjell Nordström är intressant här när han säger att om överhettningen inte minskar i framtiden så skulle man kunna överväga att införa någon typ av investeringsskatt även i Skåneområdet. Det sade han faktiskt, och det vill jag uppmärksamma. Jan Strömdahl tar dessutom upp tanken att man skulle ha varierade investeringsskatter. Jag vill utveckla det vidare här. En varierad investeringsskatt har flera indirekt varit inne på här i debatten. De tankarna väcktes bl.a. i samband med att byggintressenterna uppvaktade bostadsoch arbetsmarknadsutskotten i denna fråga. Jag lyckades då inte få bostadsutskottet med på noterna och att över huvud taget diskutera varierade investeringsskatter, men tankarna förtjänar att vidarebefordras till regeringen och ges en viss uppmärksamhet här i debatten. Tankarna stämmer även överens med idén om lägesavgift, som vi diskuterar och som skulle föra marknadsvinster tillbaka till samhället och inte till enskilda byggaktörer, vilka orättmätigt kan sko sig på samhällets planering av centrala knutpunkter, terminaler och attraktiva kommunikationsleder. En jämn investeringsskatt på 30 96 över hela storstadsområdet slår dock olyckligt mot perifiera delar. I det avseendet kan jag delvis hålla med vad Görel Bohlin sade i sitt anförande, även om vi har disparata uppfattningar i Övrigt. Samtidigt kan det finnas utrymme att ytterligare höja investeringsskatten i den konstlat överhettade s.k. Arlandakorridoren. Jag har i bostadsutskottets yttrande anfört att en varierad skatteskala beroende på geografiskt läge inom resp. storstadsområde skulle uppfattas som mera rimlig av alla människor än den jämnt utsmetade tariffen med 30 90 skatt från minsta kobbe i Nynäshamns skärgård till de centrala delarna i Arlandakorridoren. Carl Frick har anfört samma synpunkter i finansutskottets yttrande. Det är inte rimligt att exempelvis planerade japanska storhotell vid Nortull i Stockholm inte behöver betala mer investeringsskatt än små svenska företag i Nynäshamn, Haninge eller Österåker. Observera också att det välbelägna Södertälje, som snart kanske har höghastighetståg till Arlanda, Göteborg och Malmö, inte beläggs med någon investeringsskatt alls. Hela förslaget är egentligen konstigt. Investeringsskatten i de yttre delarna i alla våra tre s.k. storstadsområden bör enligt mitt förslag begränsas till 20 76. De centrala delarna i Stockholms län, Uppsala, Göteborg, Malmö, Lund och Helsingborg bör få den 30-procentiga skatten, medan den sjukligt överhettade Arlandakorridoren bör beläggas med 40 96 investeringsskatt. I den mån rivningsarbeten och parkeringsanläggningar, som vi har tagit upp, medför högre kostnader än 5 milj.kr. i investering, som är gränsen för investeringsskattens uttagande, bör även sådana projekt beläggas med skatt. Herr talman! Jag yrkar bifall till miljöpartiets reservationer i skatteutskottets betänkande och önskar för regeringen framhålla den rimliga tanken om varierade nivåer på investeringsskatten.
Herr talman! Kjell Dahlström höll med mig om att det är fel att ha en enhetlig skattesats i Stockholmsområdet. Jag tycker dock att det är fel att över huvud taget ta ut investeringsskatt någonstans i landet. Jag vill emellertid peka på ojämlikheterna i Stockholmsområdet, eftersom det i Stockholms centrala delar har givits väldigt mycket bygglov. Om man tittar på den ”sjukligt överhettade”, som Kjell Dahlström sade, s.k. Arlandakorridoren finner man att det från 1987 och fram till 1989 har investerats 4 616 milj.kr., dvs. drygt 4 miljarder kronor, inkl. det som har skett på Arlanda. Detta gäller främst tre kommuner. På den södra sidan har det däremot investerats drygt 8 miljarder kronor. Detta kan jämföras med Stockholm och Solna, som har fått investera nästan 15 miljarder kronor. Det är därför fel att säga att Arlandakorridoren är sjukligt överhettad. Man skall också komma ihåg att vi nu har en vikande konjunktur. Det har konjunkturinstitutet nyligen meddelat, och det har framgått om man läser tidningarna. Genom att färdas i Arlandakorridoren kan man konstatera att inte ens alla fastigheter är uthyrda. Jag är rädd för att detta kommer att leda till bakslag. Det kommer helt enkelt att bli besvärligt för hela landet, och det kommer att bli besvärligt även för Stockholmsområdet.
Herr talman! Nej, Görel Bohlin, det finns fortfarande kvar några enstaka träd i den, som jag fortfarande hävdar, sjukligt överhettade Arlandakorridoren. Jag är själv inte stockholmare, men enligt vad jag kan förstå beror de mycket större investeringarna i de södra delarna av Stockholms län på att man har velat balansera de stora utbyggnaderna i norra delen av Stockholms län. Av dessa åtta miljarder måste, såvitt jag förstår, en ansenlig del ha använts i området kring Globen. Det tycker jag också är ett mycket sjukt projekt från början till slut. Jag vill ändå säga något positivt i mitt genmäle. Jag tycker att vi har haft en delvis nyanserad debatt om den här investeringsskatten. Jag tycker nästan att vi skulle kunna vara överens om att man borde ha en varierad investeringsskatt, om man över huvud taget skall ha en sådan skatt. Det skulle uppfattas som mycket mera rimligt av allmänheten. Den socialdemokratiska regeringen har däremot lagt fram ett ganska platt och fyrkantigt förslag i denna fråga.
Herr talman! Om man nu ville få till stånd en utjämning skulle man inte ha tillåtit så mycket i centrala delar. För att komma upp i samma omfattning måste man lägga ihop norr och söder och ytterligare litet till. Det rör sig således om väldigt mycket mer i den centrala delen. Jag tycker inte att man skall ha någon investeringsskatt över huvud taget. Om man inte skulle ha haft någon investeringsskatt alls tror jag att man hade fått en naturlig utflyttning av många av de företag som nu ligger i centrala — Prot. 1989/90:105 Stockholm och är trångbodda och har höga hyror. De hade då kunnat flytta — 19 april 1990 ut till andra delar av länet, eftersom de skulle ha behövt det. Det är sannolikt. 7 att de skulle ha hållit sig inom länet. Marknaden är sådan att de kunde göra den omflyttningen.
Herr talman! Om jag inte tidigare hade insett att Görel Bohlin och jag har helt olika utgångspunkter i denna debatt, skulle jag verkligen ha gjort det nu. Jag tycker att det är riktigt att samhället agerar för att dra in de överhettade markpriserna, som skapats just av samhällets egna åtgärder i form av planering. Man har beslutat sig för att ha en mycket stor flygplats på Arlanda och för att ha mycket centrala organisationer, myndigheter, trafikterminaler osv. placerade i centrala delar av Stockholm. Detta skapar en oerhörd intensitet i den här korridoren. Det är just när det gäller sådana av samhället skapade fördelar som vi inte kan se rimligheten i att andra aktörer än just samhället skall ha glädje av och dra nytta av dem.
Herr talman! Jag tycker i så fall att man skall skilja mellan den tillväxt som sker omkring den stora flygplatsen och den tillväxt som sker i anslutning till Stockholm, åtminstone när man analyserar detta. Däremot vill jag vidhålla att jag tycker att en investeringsavgift slår snett och blint. Jag delar faktiskt Ivar Franzéns uppfattning, nämligen att detta är direkt felaktigt i ett läge med vikande konjunktur.
Herr talman! Jag håller med Görel Bohlin om att vi borde ha en nyanserad diskussion om investeringsskattens storlek i olika delar av länet. Jag delar alltså hennes uppfattning om att vissa centrala delar av Stockholmsområdet är mer överhettade än andra delar och att detta socialdemokratiska förslag kan slå mycket hårt mot små och medelstora företag ute i mindre kommuner långt ut i Stockholm län. Det är olyckligt. Det skulle leda till, som Görel Bohlin var inne på, ett ökat sovstadselände långt ut i Stockholms län, vilket inte kan vara lyckligt.

Herr talman! Vi skall nu behandla bostadsutskottets betänkande 16, i vilket frågan om anslag till länsstyrelserna tas upp. Betänkandet bygger på budgetpropositionens bil. 15 om anslag till länsstyrelserna och om verksamheten vid länsstyrelsernas lantmäteriverksamhet. Även 16 motioner som har väckts under den allmänna motionstiden behandlas i detta betänkande. Bostadsutskottet tillstyrker regeringens förslag i budgetpropositionen. Med anledning av fyra motioner från socialdemokraterna, folkpartiet, vpk och miljöpartiet föreslår utskottet att riksdagen ger regeringen till känna vissa synpunkter vad gäller resursbehovet vid de sociala funktionerna vid länsstyrelserna. Bostadsutskottet utgår i denna fråga från vad socialutskottet i ett yttrande har anfört. Övriga i betänkandet behandlade motioner avstyrks av utskottet. Det gäller ett par centermotioner — en partimotion och en kommittémotion. Till betänkandet har det fogats elva reservationer, och fyra av dessa är centerreservationer. Jag skall kommentera de tre principiellt viktigaste av dessa reservationer. Reservation 1 bygger på vår partimotion, i vilken vi redovisar vår principiella syn på demokrati på länsnivå. Reservationen mynnar ut i ett krav på att det beslut om samordnad länsförvaltning som riksdagen fattade förra året skall upphävas. Detta beslut går nämligen stick i stäv mot vår principiella syn och innebär ett fjärmande från en breddning av demokratin på länsnivå. Denna reform skall träda i kraft den 1 juli 1991. Det finns därför gott om tid för riksdagen att ändra kurs och riva upp beslutet och söka en mer demokratisk lösning av länsförvaltningens organisation. Vårt krav utgår från vår principiella syn på demokratin över huvud taget. Tredje vice talmannen uttryckte detta på ett riktigt sätt före jul, nämligen att demokratin inte är något för alltid givet, utan ständigt måste erövras på nytt. Det gäller inte minst demokratin på länsnivå, där det aldrig någonsin har varit full demokrati. För närvarande har vi, och har haft under lång tid, två organ, dels landstinget till vilket demokratiska val sker, dels länsstyrelsen som utgår från regeringsmakten. Länsstyrelsen är regeringens förlängda arm ut i länen. Det finns en rad motiv för att ändra denna organisation. För det första är den klart odemokratisk. Det sker en centralstyrning från statsmakterna och länen som rimmar mycket illa med det brukarinflytande och den decentralisering av makt, struktur och inflytande som diskuteras på alla andra områden i samhället i dag.

Men på länsnivå är organisationen klart avvikande jämfört med förhållandet på de andra två nivåerna. För det tredje innebär det ett dubbelkommando och dubbelarbete. Landstingen har fått vidgade uppgifter och de debatterar flera frågor om näringslivsutövning och om den allmänna beredskapen när det gäller näringslivets utveckling. Och debatten sträcker sig över det mesta. Parallellt har också länsstyrelserna fått vidgade uppgifter och har expanderat över nya områden, även av allmänpolitisk karaktär. Det gäller t.ex. samhällsplanering och miljövård. I realiteten finns det två organ på flera områden. Låt mig peka på t.ex. utbildningen och landstingets ansvar för gymnasieutbildningen å ena sidan och den statliga länsskolnämnden å den andra. Vi har landstingens sociala nämnder med ansvar för vissa sociala frågor och sjukvården å den ena sidan, och vi har den sociala enheten på länsstyrelserna å den andra. Vi har landstingens engagemang i utvecklingsfonderna å den ena sidan, och vi har på länsstyrelserna den regionala ekonomiska enheten som handlägger glesbygdsstöd och näringslivsinsatser i övrigt å den andra. På landstingssidan har vi också landstingens och kommunernas engagemang när det gäller kommunikationerna i länstrafikbolagen å den ena sidan. Å den andra sidan har vi länsvägsnämnderna inom länsstyrelsens ansvarsområde. Det finns alltså en rad dubbelarbete i detta sammanhang. Om vi inte hade haft det här systemet sedan länge är jag övertygad om att ingen i dag skulle ha kommit på idén att bygga upp en sådan modell för demokratin på länsnivå. Jag saknar en författningsdebatt i det här landet sedan en tid tillbaka. Vi hade en livlig debatt om inte minst länsdemokratifrågorna under 1970-talet. Då ställde folkpartiet och moderaterna också upp bakom den principiella syn som vi i centern hela tiden har haft. Det fanns även socialdemokratiska röster som uttalade sympati för detta. Men nu har debatten svängt. I dag har vi en administrativ debatt, där det i stort sett är administratörer som för debatten om på vilket sätt vi lättast skall kunna administrera länen och naturligtvis ha ett grepp om hur utvecklingen fortskrider från den centrala statsmakten. Det är, som jag ser det, ur demokratisk synpunkt, en mycket oroande och alarmerande utveckling. Inte minst tycker jag att det är allvarligt, om man nu ser på det engagemang på folkrörelsesidan som det statsbärande partiet ändå har haft tidigare, om man så att säga tar över och stöttar den typen av debatter. Jag tror att vi alla som politiker måste fråga oss varför det finns ett politikerförakt i dag, varför det hos de breda folkgrupperna är så lågt intresse och engagemang för samhällsfrågor, för frågor som angår dem själva närmast. Mycket av detta bottnar naturligtvis i att man inte kan påverka utvecklingen. Därmed blir det mesta som händer anonymt, man engagerar sig inte. Detta är naturligtvis en mycket allvarlig utveckling. Jag hade förmånen att för några veckor sedan delta i ett radioprogram i radions Program 1, som handlade om dessa frågor. I programmet gjorde man en intervju och frågade folk ute på gatan om de visste vad länsstyrelserna var och vad de gjorde. Praktiskt taget ingen av de 10-15 tillfrågade hade någon aning om vad länsstyrelserna sysslade med, trots att länsstyrelserna skall vara ett serviceorgan för just allmänheten i allmänhetens angelägenheter. Jag tror att om man hade gått ut och frågat vad landstingen sysslar med hade de flesta vetat att de sysslar med sjukvård som angår många människors trygghet. Med ett sådant resultat måste man ställa sig frågan om det verkligen inte är dags att avveckla ett organ som i stort sett har funnits sedan Gustav Vasas tid men som fortfarande är så anonymt för svenska folket. Det visar att vi inte har någon som helst demokrati på länsplanet. Vi har i vår motion yrkat på att man skall starta en parlamentarisk utredning som har till syfte att bygga upp ett demokratiskt länsparlament. Man omvandlar landstingen, som är de demokratiska organen på länsnivå, till verkliga länsparlament och lägger därmed ned länsstyrelserna. I reservation 2 tar vi upp länsnämndorganisationen. Nämnderna kom till i ett beslut som vi tycker var olyckligt genom en kompromiss mellan socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet. Det innebär att allting kan centraliseras till en länsstyrelse utan att några länsnämnder tillsätts och att länsstyrelsen själv får avgöra vilka man i så fall skall ha i nämnderna. Vi tycker att det är ett klart avsteg från vägen mot länsdemokrati. Vi förordar att man skall ha minst tre obligatoriska nämnder inrättade och att det är landstingen som skall utse ledamöterna. Detta tar vi alltså upp i reservation 2. I reservation 4 slutligen, herr talman, berör vi kulturmiljöenheternas resursbehov. Vi delar den uppfattning som riksantikvarieämbetet har fört fram, nämligen att resurserna i dag är klart otillräckliga. Vi tillstyrker förslaget om att man skall inrätta ytterligare fem tjänster på det området.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

Herr talman! Trots Agne Hanssons förhoppning bedömer jag det så att den här reformen nu kommer att gå igenom. Därför blir det kommande budgetåret ett omställningens år för länsstyrelserna. Det kanske är nyttigt. Den 1 juli 1991 skall reformeringen av den statliga regionala förvaltningen vara genomförd. Tiden fram till dess, som ju är ganska knapp, kommer utöver det sedvanliga länsstyrelsearbetet därför att präglas av arbetet med den nya organisationen. Länsstyrelserna hade inför årets äskanden betonat svårigheten att möta de sparkrav på 2 90 som ställts på förvaltningarna. Några län, som Stockholm och Uppsala, har en utveckling som inte motsvaras av en ökad resurstilldelning. Andra län, t.ex. Kalmar, har en kostnadseftersläpning sedan uppdelningen mellan skattemyndigheten och länsstyrelsen som de inte lyckats komma till rätta med. En ”riskförklaring” för uppemot tio tjänster har därför nyligen utfärdats. Regeringen har vidhållit sparkravet, och vi har inte motsatt oss detta då beloppet, ca 30 milj.kr., skall användas för kostnader i samband med förbe redelser och genomförande av den nya länsförvaltningen. Det är dock viktigt att man i det arbetet också försöker rätta till det som ekonomiskt gått fel i tidigare organisationsreformer. Som framhålls i budgetpropositionen är länsstyrelsernas verksamhet mångskiftande. Det blir därför många enheter med olika specialiteter. Ibland blir dessa enheter ganska små. Det är inte lätt att överföra arbetsuppgifter från en enhet till en annan. Därför är rationaliseringskravet inte alltid så enkelt att uppfylla för länsstyrelserna även om man försöker. De senaste åren har särskilt två områden fått förstärkta resurser, trots de besparingar som samtidigt genomförts. Det ena området är miljövården, där naturvårdsenheterna förra året fick en välbehövlig förstärkning med inriktning mot miljöskyddet. Folkpartiet har inte ansett detta vara tillräckligt, utan har i år yrkat på ytterligare 20 milj.kr. särskilt för den s.k. gröna naturvården. Resurserna är ansträngda, och man överväger t.ex. i mitt hemlän att slopa flera naturreservat på grund av bristande kapacitet att sköta dem. Inför omställningen av jordbrukspolitiken är det också rimligt att länsstyrelserna har de nödvändiga resurserna för att medverka till ett fortsatt öppet kulturlandskap. Därför yrkar jag bifall till reservationerna 5 och 10. Det andra området som för närvarande förstärks är kulturmiljön. Det hade naturligtvis varit önskvärt att ännu fler län hade fått detta tillskott. Från lokalpatriotisk synpunkt är jag naturligtvis glad att tjänsten som biträdande länsantikvarie i Kalmar län nu permanentas. I ett län så rikt framför allt på arkeologiska fornminnen har denna utökning varit starkt efterfrågad. Länsstyrelsernas verksamhet är, som jag tidigare framhållit, mångskiftande. Handelsregistret är en enhet som kanske inte så många kommer i kontakt med. Jag tror dock inte att länsstyrelserna är fullt så anonyma som Agne Hansson här påstår. Intervjuer kan vara ganska bedrägliga. Jag hörde en radiointervju häromdagen där man frågade en ung kvinna här i Stockholm om hon visste vad Västerås var. Då svarade hon: Jag har hört ordet. Det här med kunskaper kan ju verkligen vara litet olika. Jag tror att många känner till länsstyrelsernas arbete framför allt inom miljöfrågorna. För att återgå till handelsregistret: Den som vill starta en firma måste registreras där för att kunna få andra erforderliga tillstånd och för att t.ex. kunna tillgodoräkna sig ingående moms. I dag är väntetiden i Stockholms län flera månader, som också framhållits av motionären Ylva Annerstedt. Lagutskottet instämmer i huvudsak med motionären men vill att länsstyrelsen försöker klara av ärendebalansen genom organisatoriska åtgärder. Om detta inte lyckas, bör handelsregistret ges ökade resurser, skriver lagutskottet. Bostadsutskottets majoritet accepterade lagutskottets yttrande. Vi i folkpartiet tycker inte att det är tillfredsställande med ett sådant myndighetshinder för näringsidkare att utöva sin verksamhet. De belopp som inbetalas för registreringar bör få användas inom länsstyrelsen för att förstärka handelsregistrets resurser och därmed ge möjlighet för den som vill starta en firma att snabbt få sin registrering. Jag yrkar därför bifall till reservation 9. Herr talman! Vidare vill jag uttala tillfredsställelsen över att utskottet med anledning av bl.a. folkpartiets motion So625 ger regeringen till känna vad som anförts om förstärkningar för att tillgodose resursbehovet vid de sociala funktionerna vid länsstyrelserna. Jag förutsätter att detta tas ad notam i det kommande reformeringsarbetet. Avslutningsvis vill jag säga att jag inte tycker att vi nu har läge för en författningsdebatt. Det var kanske inte heller Agne Hanssons mening att vi skulle föra den här i dag, även om han naturligtvis gärna ville göra det för att få till stånd en ändring i förslaget om en länsstyrelsereform. Jag har accepterat denna reform. Jag tror att den leder till en spännande och bra förnyelse av länsstyrelserna. Jag kan inte heller instämma i den beskrivning av dubbelarbetet som Agne Hansson gjorde. Men som i alla sådana här sammanhang måste man betona betydelsen av samarbete mellan de olika myndigheterna, och det är något som ytterligare måste framhållas i det kommande reformeringsarbetet.
Herr talman! Nu var det inte så illa att man inte visste vad ordet ”länsstyrelse” betydde. Det var inte i Stockholm utan i Örebro som man hade gått ut och ställt frågor, och i Örebro ligger ju residenset och länsstyrelsen ganska nära medborgarna. Jag förstår att det kanske hade varit svårare i Stockholm. Jag tycker att det är ett klent motiv för att acceptera en sådan här organisation att någon har hört namnet på den, även om vederbörande inte vet vad det betyder. Det är att ställa litet väl låga krav på breddning och fördjupning av demokratin. Det var egentligen inte detta som jag begärde ordet för. Ingrid Hasselström Nyvall talade om att denna organisation, som skulle kosta 30 milj.kr., skulle bli nyttig. Jag tycker att det hade varit bättre att använda dessa pengar — det hade säkerligen inte behövt gå åt så mycket — för att få till stånd en decentralisering. Nu får vi en centralisering. Därför vill jag fråga folkpartiets representant här: Vad är det som har hänt i folkpartiet, när man nu är beredd att acceptera denna linje? Under hela 70-talet var man beredd att kämpa tillsammans med centern för en fördjupad demokrati. Vi hade då, som Ingrid Hasselström Nyvall vet, varma förkämpar i de utredningar som då pågick just beträffande Kalmar län. Vad är anledningen till att folkpartiet nu har bytt fot i denna fråga? Jag måste också fråga Ingrid Hasselström Nyvall om hon ändå inte är orolig över den här utvecklingen som innebär att människor allt mindre engagerar sig i samhällsfrågor. Måste inte detta vara ett tecken på att vi har fjärmat den demokratiska processen från människorna? Slutligen är det väl bara att konstatera att det förekommer ett dubbelarbete. Det borde Ingrid Hasselström Nyvall känna till, eftersom hon är verksam i samma län som jag. Vad gäller naturvårdsresurserna: Hur skall Ingrid Hasselström Nyvall få sådana resurser till vårt län, Kalmar län, med tanke på hur trångt naturvårdsenheten i vårt län sitter? Det går säkerligen inte att få till stånd en utökning med hjälp av en ökad centralstyrning.
Herr talman! Agne Hansson ställde många frågor. Vad som har hänt är helt enkelt att det har gått 15-20 år, och under den tiden har man på många punkter reviderat sina uppfattningar. Mac Hamrin, som tidigare var riksdagsledamot för Kalmar län och som var varmt intresserad av dessa frågor, hyste då en uppfattning. I dag har vi andra representanter. Efter sex år i landstinget — och det har varit positiva år — och nu även med en viss erfarenhet av länsstyrelsearbete tycker jag att det är fråga om vitt skilda uppgifter, även om man på vissa punkter kommer i beröring med varandras problem. Jag har inte ändrat den uppfattning som jag så småningom utvecklat. Jag tycker inte att landstingen skall ta över uppgiften som statens förlängda arm i länet. Landstingen skall ta hand om det som de för närvarande har att sköta, som sjukvårdsfrågor och omsorgsfrågor samt utöva tillhörande beskattningsrätt. Landstingens uppgifter kan ju komma att ändras framöver i olika etapper — det vet vi rätt litet om i dag, och många arbetar med den problematiken. Jag tycker inte att det förhållandet att staten har en förlängd arm ute i länet behöver fjärma människorna från demokratin. Frågorna kommer i många fall så småningom ned på den kommunala nivån. Både Agne Hansson och jag vet dock att det i dag är svårt att engagera människor i politiken både på kommunal nivå, på landstingsnivå och på riksnivå. Det är ett annat och ännu mycket större problem. Jag tror dock inte att länsstyrelsens vara eller inte vara är någon avgörande faktor i det sammanhanget. Vad sedan gäller hur mycket folk vet och inte vet ville jag med mitt exempel visa att jag litar mycket litet på de intervjuer som massmedia gör på detta tema. Jag tar dem inte särskilt allvarligt.

Herr talman! Länsstyrelserna är, enligt vår uppfattning, visserligen en decentraliserad men ack så central statlig verksamhet. Deras verksamhet bör snarast lösas in i självstyrande regionala organ under betydligt mer aktiva landstingsförsamlingar. Beslutet om att inrätta en samordnad länsförvaltning bör därför upphävas enligt reservationerna 1, 2 och 3. Av hela mitt hjärta delar jag den inställning som centern här har gett uttryck för. Jag anser att Agne Hansson och jag och även andra är i vår fulla rätt att tydliggöra vår övergripande syn på länsstyrelserna också i detta sammanhang utan att vi för den skull behöver få ett dacapo på den debatt som vi hade för bara några månader sedan. Resurserna till länsstyrelsernas naturvårdsenheter bör förstärkas med 50 milj.kr. enligt vår reservation 6. Vidare bör resurserna för livsmedelskontroll och tillsyn av utskänkningstillstånd förstärkas enligt reservationerna 7 resp. 8. Det här är exempel på frågor som mycket väl kan hanteras av rent regionala parlament, ja, bättre än av den centrala statsmaktens förlängda arm i form av länsstyrelser. Erling Bager, folkpartiet, begär i ett särskilt yttrande en översyn av länsindelningen, särskilt i Göteborgsområdet. Jag delar hans uppfattning om att det behövs en sådan men ser gärna att den kommer i samband med en regional självstyrelsereform. Även den djupt kända historiska indelningen av landskap skall vägas in i ett sådant förslag till reformerad länsindelning. Herr talman! Jag yrkar bifall till miljöpartiet de grönas samtliga reservationer i detta betänkande undertecknade av Eva Goéös.

Herr talman! I utskottets betänkande om anslag till länsstyrelserna behandlas ett antal motioner. I flertalet motioner framställs krav på nya eller utökade resurser till olika enheter inom länsstyrelserna, såsom de sociala enheterna och kulturmiljöoch naturvårdsenheterna. I en centermotion tas frågan om den samordnade länsförvaltningen upp, och man kräver att det beslutet upphävs eller omprövas. Med anledning av motionerna om resurser till de sociala funktionerna gör utskottet, efter hörande av socialutskottet, ånyo ett tillkännagivande i frågan. Det är angeläget att länsstyrelserna tilldelas de resurser som krävs för att uppgifter inom dessa områden skall kunna fullgöras på ett tillfredsställande sätt. Övriga motionskrav har utskottet avvisat. Detta har gett upphov till ett antal reservationer, som jag här något skall beröra. I reservation nr 1 ställer centern och miljöpartiet krav på att riksdagens beslut från den 14 december 1989 angående en samordnad länsförvaltning skall omprövas och upphävas. Reservanterna från nämnda partier och från vpk säger i reservation nr 2 att beslutet avseende nämndsorganisationen och sättet för val av ledamöter till nämnderna bör omprövas om réservationen ej vinner bifall. Jag är något förvånad över dessa motioner med tanke på att de här frågorna utförligt har behandlats av riksdagen vid två tillfällen under hösten 1989, varvid såväl bostadsutskottets som konstitutionsutskottets syn på länsstyrelsernas organisation och länsdemokratifrågorna har belysts. Sedan riksdagen fattade beslut i frågan den 14 december har inte något framkommit som föranleder ett annat ställningstagande, varför jag yrkar avslag på reservationerna nr 1 och 2. I reservation nr 4 yrkar centern och vpk att fem nya tjänster som biträdande länsantikvarie inrättas utöver regeringens förslag. Det bör i detta sammanhang erinras om att kulturmiljöverksamheten har prioriterats i årets anslag till länsstyrelserna. Medel för tre länsantikvarietjänster har tilldelats länsstyrelserna i Skaraborgs, Jämtlands resp. Norrbottens län. Likaså har de tidigare anvisade engångsanslagen till länsstyrelserna i Kalmar län och Älvsborgs län permanentats. Ytterligare förstärkningar på kulturmiljöområdet bör göras i ett längre tidsperspektiv. Jag yrkar avslag på reservation nr 4. I reservationerna nr 5 och 6 ställer folkpartiet och miljöpartiet krav på ökade anslag till naturvårdsenheterna. Jordbruksutskottet har i sitt yttrande till bostadsutskottet erinrat om den kraftigare resursförstärkning som tilldelades naturvårdsenheterna vid föregående års riksdagsbeslut. Vidare anses det att man bör avvakta genomförandet av en samordnad länsförvaltning innan man tar ställning till ytterligare resursförstärkningar inom området. Bostadsutskottet delar denna uppfattning. Jag yrkar således avslag på reservationerna nr 5 och 6. I reservation nr 7 yrkar miljöpartiet på ytterligare resurser till livsmedelskontrollen. Även i denna fråga har jordbruksutskottet yttrat sig. Man framhåller i sitt yttrande att riksdagen under hösten 1989 fattade beslut om ett avgiftssystem som ger utrymme för en mer än fördubblad tillsynsverksamhet på området. Någon ytterligare resursförstärkning bör för närvarande inte vara aktuell, varför jag yrkar avslag på reservation nr 7. Reservation nr 8 av miljöpartiet anser jag vara tillgodosedd genom det tillkännagivande som utskottet gör om behovet av resurser till de sociala funktionerna. Jag yrkar avslag på reservation nr 8. I reservation nr 9 yrkar folkpartiet på ett tillkännagivande beträffande behovet av resursförstärkningar vid handelsregistret i Stockholms län. Bostadsutskottet finner — i likhet med lagutskottet, som yttrat sig i frågan — att registrets handläggningstider behöver åtgärdas — eventuellt genom en resursförstärkning. Vi går utgår dock från att regeringen följer frågan om handelsregistrets resursbehov och tar det initiativ som erfordras utan något särskilt tillkännagivande. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 9. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Herr talman! Gunnar Nilsson var förvånad över att vi kommer tillbaka med vårt krav på ett vidgat länsparlament och att vi omprövar beslutet från den 14 december. Låt mig då säga att vi från centern ser detta som ett principiellt sett oerhört viktigt beslut och att detta kan få en allvarlig konsekvens. Om man håller på att avlöva inflytandet på länsnivån finns det ju risk att man snart bara har två beslutsnivåer kvar. Eftersom det i stort sett inte har hänt någonting i organisationsarbetet ännu och denna reform inte skall träda i kraft förrän den 1 juli 1991 finns det alltså ingenting som hindrar riksdagen från att nu fatta ett annorlunda beslut, ett beslut som helt skulle överensstämma med den planering som finns. Det är inte fråga om att något arbete har behövt göras förgäves, utan man har i stort sett ännu inte fått igång denna organisation, och man kan därför så att säga börja om -— till att börja med tänka om och utreda och så småningom besluta om en ny organisation. Den organisation vi har kan som vi i centern ser det bestå till dess att det nya förslaget har lagts fram. Jag har förståelse för att vi inte på nytt skall ta upp en stor författningspolitisk debatt, men jag vill ändå ge denna lilla vidgning, eftersom det är mycket farligt att se en sådan här förändring som endast en administrativ åtgärd. Denna förändring har ju ändå principiellt sett en mycket stor betydelse för medborgarnas möjligheter att få inflytande över de samhällsangelägenheter som angår dem. Vi kan gärna i debatten stanna vid att diskutera vad vi tar upp i reservation 2 om nämndeorganisationer. Även denna reservation är principiellt viktig sett från demokratisk synpunkt. Läget är ju nämligen detta, att länsvägnämnderna, länsskolnämnderna och lika så lantbruksnämnderna i och med beslutet den 14 december förra året lades ned. De uppgifter som dessa nämnder har haft skall tillsammans med de uppgifter som länsstyrelsen i dag har läggas över på en ny länsstyrelse som skall bildas. Vissa delar av länsbostadsnämnden skall också ingå, och denna nya länsstyrelse skall få vidgade befogenheter på kommunikationsområdet, på skogsvårdens område och på trafiksäkerhetens område. Praktiskt taget alla dessa sektorsorgans uppgifter, som förtroendemän tidigare har fattat beslut om, bakas nu in i en länsstyrelse. En följd av beslutet blir dessutom att denna länsstyrelse, om den så vill, kan besluta att inte inrätta några särskilda nämnder inom sitt område. Vid behandlingen av dessa frågor i utskottet förra året fanns det en bred majoritet bestående av socialdemokraterna, vpk, miljöpartiet och centern för att det skall finnas fem obligatoriska nämnder. De som motsatte sig detta var folkpartiet och moderaterna. Samtidigt föreslog vi från centern, vpk och miljöpartiet att landstingen skulle utse dessa nämnder, eftersom landstinget är det enda demokratiska organ som finns på länsnivå. När frågan kom till behandling i kammaren hade moderaterna och folkpartiet tänkt om eller möjligen gått tillbaka till sina ursprungliga uppfattningar; de har ju ställt upp på den linjen tidigare bl.a. när det gäller utseendet på länsstyrelserna. Detta gjorde att socialdemokraterna fick kalla fötter, och av den anledningen kom den princip till som innebar att obligatoriet av skaffades och länsstyrelserna själva fick utse ledamöterna i nämnderna och avgöra om de över huvud taget skulle inrätta nämnder. Centern ser detta som ett mycket allvarligt steg tillbaka i utvecklingen i fråga om länsdemokrati. Det hade ju varit annorlunda om dessa partier hade varit beredda att säga att vi inom länsstyrelsen, där det finns företrädare för allmänheten, ändå skall ha några nämnder kvar och att allmänhetens organ, landstingen, skulle utse dessa ledamöter. Då skulle det ändå finnas fragment av demokrati i detta. Men nu finns icke något fragment av länsdemokrati, utan det är regeringens förlängda arm, länsstyrelsen, som lägger under sig alla dessa länsangelägenheter. Länsstyrelserna själva avgör om de skall vidga verksamheten till att omfatta nämnder eller om de skall ha dessa uppgifter under sig själva. Vi menar därför att det är viktigt att man ändå försöker tänka om i denna delfråga, och jag vill därför, för den händelse vårt krav i reservation 1 skulle falla, än en gång yrka bifall till reservation 2.
Herr talman! Jag vill bara säga något till Gunnar Nilsson om reservation 9. Jag tycker den är ett bra exempel på tesen att politikers uppgift inte är att själva driva företag, utan att ge företagen förutsättningar att arbeta. Länsstyrelsen i Stockholms län har enligt min mening inte lyckats med detta i och med att man inte har kunnat få fram tillräckliga resurser för att kunna minska handelsregistrets ärendebalans. När denna motion väcktes i höstas låg ärendebalansen på sex månader, och nu har man kunnat minska den till fem månader. Detta har även lagutskottet påpekat. Jag tänkte i dag att jag skulle ringa och höra hur ärendebalansen var. Jag försökte i ungefär två och en halv timme, men jag lyckades aldrig ens komma fram på telefon. Då tänkte jag på den företagare som kanske vill komma i gång med en sommarverksamhet, behöver sitt handelsregisterbevis nu och försöker ringa och fråga var det ligger. Men denne företagare kan inte ens få ett telefonsvar! Så skall vi inte ha det om meningen är att vi skall främja näringslivet.
Herr talman! Agne Hansson framhåller att beslutet om en samordnad länsförvaltning principiellt sett är oerhört viktigt, och jag delar den uppfattningen. Jag vill emellertid erinra om att det beslut vi fattade den 14 december föregicks av en omfattande utredningsverksamhet, av ett remissarbete och av en försöksverksamhet i Norrbottens län. Området har alltså penetrerats noggrant. Jag delar inte heller centerns och Agne Hanssons uppfattning att man här kan blanda ihop landstingets verksamhet med länsstyrelsens. Länsstyrelsen är statens regionala organ och måste också spela den rollen. Agne Hansson sade vidare att ingenting har hänt i organisationsarbetet och att det finns tid. Men det har faktiskt hänt något på detta område, det har nämligen tillsatts en organisationskommitté med en utredare från varje länsstyrelse, en kommitté som nu arbetar med förverkligandet av den sam ordnade länsförvaltningen. Jag tror att denna kommitté för att kunna göra ett bra arbete behöver den tid som den nu har framför sig till genomförandet av detta. Jag tycker inte att man heller skall dra några förhastade slutsatser om nämndsorganisationen. Jag tror nämligen att denna kommitté kommer att överväga en nämndsorganisation som blir väl avpassad. Vi skall också erinra oss att det i debatten förra gången faktiskt gjordes undantag för både Gotland och Stockholm. Därför kan det vara riktigt och klokt att denna organisationskommitté får möjlighet att anpassa organisationen till resp. länsstyrelses behov och förutsättningar. Dessa ledamöter väljs av länsstyrelsen, och länsstyrelsen är i sin tur vald av landstinget. Så visst finns det, Agne Hansson, en demokratisk koppling. När det gäller Ingrid Hasselström Nyvalls reservation nr 9 anser jag fortfarande att det är regeringens sak att ta ställning till behovet av resurser. Men både i lagutskottets yttrande och i utskottets skrivning, som tillstyrker lagutskottets synpunkter, framförs att situationen är besvärande för handelsregistret i Stockholm och att problemet eventuellt måste lösas genom en resursförstärkning. Jag menar att det därmed är till fyllest och att vi får avvakta utvecklingen.
Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten så mycket mera. Egentligen var avsikten med vår motion att ge såväl socialdemokraterna — inte minst i utskottet, men även de här i kammaren — som moderaterna och folkpartiet en chans att tänka till och tänka om i den här frågan. Jag är besviken över att ni inte har gjort det. Gunnar Nilsson, varken utredningen som föregått detta beslut eller försöksverksamheten i bl.a. Norbotten och Växjö har förespråkat den ordning som nu är beslutad. Ingen har ens varit inne på tanken att länsstyrelserna skulle se ut på det sätt som anges i den kompromisslösning som i stort sett diskuterades fram under pågående debatt när det stod klart att socialdemokraterna skulle förlora i voteringen. Denna kompromisslösning innebär att det inte garanteras i beslutet och författningen att förtroendemännen via en nämndorganisation skall ha inflytande över arbetet. Slutligen är det riktigt att man inte bör dra förhastade slutsater. Om någonting har hänt, finns det anledning till oro. Det har inte försports i de rapporter som jag har fått, att det finns ett särskilt stort intresse ifrån länsstyrelsernas sida att vilja släppa ifrån sig de uppgifter som de i och med detta beslut blivit ålagda, nämligen att inrätta nämnder. I regeringens proposition, som riksdagen således inte antog, förespråkade man fem obligatoriska nämnder, och det var ändå ett steg i rätt riktning. Men riksdagsbeslutet undanröjde propositionen på den här punkten. Det ser jag som allvarligt, och jag trodde att man skulle ta chansen att tänka till när man fick litet tid på sig, eftersom beslutssitsen var ganska hektisk och majoritetsförhållandena plötsligt svängde när moderaterna och folkpartisterna plötsligt ändrade uppfattning. Men tydligen är man nu beredd att fortsätta att arbeta på detta. Det tycker jag är synd, men vi får återkomma och se vad beslutet får för effekter. Jag hoppas att man på länsstyrelserna skall inse att det är viktigt att demokratin vidgas och att uppgifterna utökas genom att man inrättar nämnder.
Herr talman! Jag vill bara till Gunnar Nilsson säga att jag tycker att lagutskottets skrivning och bostadsutskottets instämmande i denna visar att det behövs resurser. Det hade varit positivt om ni hade anslutit er till folkpartiets linje, att detta skulle ske så snart som möjligt. Nu kanske det återigen dröjer alltför länge. Agne Hansson försöker hela tiden att locka folkpartiet in i den här författningsdebatten, men i mitt första inlägg sade jag att jag inte är benägen att ta upp den debatten i dag. Dels har vi nyligen fört en sådan debatt, dels rör sig det här om ett annat ärende. Därför ber jag att få avstå.
Herr talman! Det fanns tid till att tänka efter även i höstas då vi vid två tillfällen diskuterade detta. Den kompromiss som träffades var kanske inte en dålig kompromiss, tvärtom. När det gäller organisationen med obligatoriska nämnder var vi redan tidigare inne på att det behövs undantag. Gotland, Stockholm och flera andra länsstyrelser anmälde behov av att bli undantagna från den generella regeln med fem obligatoriska nämnder. Vi bör avvakta organisationskommittén och se vad den kommer fram till. Jag tror att den kommer att göra ett gott arbete och föreslå en organisation som är väl anpassad till resp. länsstyrelses förutsättningar. Demokratiaspekterna skall naturligtvis också beaktas. Inte är det så, Agne Hansson, att de förtroendevalda inte har något inflytande. Det kommer att väljas styrelser till de nämnder som tillsätts, ledamöterna väljs av den landstingsvalda styrelsen i länsstyrelsen. Därmed återspeglar den också den politiska situation som föreligger inom resp. region. Jag tycker att vi har nått fram till en bra lösning.

Herr talman! Agne Hansson sade att demokratin blir bristfällig genom den nya länsstyrelseorganisation som förestår. Jag vill påminna Agne Hansson om att länsstyrelseledamöterna ju är valda av landstinget. De representerar länet och deskall nu ta del av en utredning. I t.ex. mitt hemlän har det tillsatts en kommitté med en ledamot från varje parti. Denna kommitté skall se över vilka nämnder som bör inrättas. Jag tror att man kommer fram till en alldeles utomordentlig lösning. Då kan varje län se över vilka nämnder de vill ha och vilken organisation som lämpar sig bäst. I och med det fattade beslutet om länsstyrelseorganisationen företas faktiskt en decentralisering, Agne Hansson. Jag kan inte förstå varför Agne Hansson motsätter sig en decentralisering i det här fallet. I andra sammanhang är ju Agne Hansson för en decentralisering. Här finns en möjlighet för varje län att genomföra en organisation som är anpassad till länet. Jag trodde att Agne Hansson skulle tycka att det var väldigt bra. Det är därför som vi moderater har ställt oss bakom att man inte behöver ha en likartad nämndsammansättning och länsstyrelseorganisation över hela landet. Nu får man möjligheten att anpassa organisationen till det egna länet. Jag ser detta som ett klart framsteg när det gäller organisation och decentralisering av besluten. Jag trodde faktiskt att vi var överens om detta, Agne Hansson.
Herr talman! Jag kan ställa samma fråga till Margareta Gard som jag tidigare ställde till Ingrid Hasselström Nyvall beträffande folkpartiet. Vad har egentligen hänt hos moderaterna, eftersom man nu understödjer möjligheten att det är statsmakternas förlängda arm som ska styra ute i länen, inte länen själva? i andra sammanhang brukar ju moderata samlingspartiet tala om frivilliglinjen. Det finns gradskillnader när det gäller decentralisering. Genom denna kompromiss begränsade och koncentrerade riksdagen inflytandet när det gäller länsangelägenheterna. I varje fall öppnades den möjligheten när man sade att det inte skall finnas obligatoriska nämnder. I stället för fem nämnder med minst sju ledamöter i varje nämnd, får man nu länsstyrelser med maximalt 15 ledamöter, varav 14 utses av landstinget och den femtonde — som i många län avgör majoritetsbesluten — tillsätts av regeringen. En sådan decentralisering är jag inte tillfreds med. Jag hävdar — och där håller jag regeringen för räkning — att i den delen var regeringsförslaget mer decentralistiskt, eftersom fem nämnder multiplicerat med minst sju ledamöter blir 35 länsföreträdare med möjlighet att påverka denna utveckling, och det är mer än de 14 plus 1 som nu, om de vill, kan ta hand om ansvaret. Jag hoppas att det inte blir så, utan att Margareta Gard i stället medverkar till att man får dessa länsnämnder. I så fall blir inte skadan så stor. Jag delar uppfattningen att det är självklart att alla län och länsstyrelser inte kan stöpas i samma form. Därför har vi från centerns sida aldrig motsatt oss att det skall vara möjligt att variera antalet nämnder. Man skall kunna ha en annan organisation för Gotland och för Stockholm, vilket utskottets samtliga ledamöter var eniga om. Vi ville också att riksdagen skulle göra ett tillkännagivande innan den kompromiss som undantog detta framlades.
Herr talman! Jag måste säga Agne Hansson, att jag själv har suttit i länsstyrelsen och att jag sitter i två länsnämnder, och jag ifrågasätter starkt om det skall finnas så många länsnämnder som nu finns med de uppgifter de har. Många av de beslut som vi fattar i de nämnderna går nämligen vidare till länsstyrelsen. Och varför skall det finnas två instanser som fattar ungefär samma beslut? Vi är väl alla överens om att vi skall försöka rationalisera arbetet även ute i länen, och jag ser det beslut som fattades i fjol som en rationalisering. Att det blir några färre som beslutar behöver inte göra besluten sämre. Vi har var och en i våra partier att se till att vi får de representanter som har den bredden att de kan fatta de beslut som är nödvändiga.

Herr talman! Bengt Westerberg har till mig ställt vissa frågor som rör den planerade energipolitiska propositionen. Gunnar Hökmark har i en interpellation till industriministern ställt vissa frågor om energipolitiken som har nära samband med de frågor som Bengt Westerberg har tagit upp. Jag har kommit överens med industriministern om att jag skall besvara båda interpellationerna i ett gemensamt svar. Jag vill börja med att konstatera att svenska folket entydigt har uttalat att kärnkraften inte bör vara en långsiktig lösning av energiförsörjningen. En majoritet av de röstande i folkomröstningen år 1980 uttalade sig för att kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för att upprätthålla sysselsättning och välfärd. Enighet rådde om att ingen ytterligare utbyggnad av kärnkraften skulle ske utöver de tolv reaktorer som var i drift, färdiga eller under arbete. Linje 2 fick flest röster i folkomröstningen. I det program som linje 2 publicerade inför folkomröstningen angavs bl.a. att 1980-talet skulle utnyttjas för att bygga upp kunskap om teknik för energihushållning och energitillförsel. Denna kunskap skall under 1990-talet successivt tas i praktisk användning för att bl.a. ersätta den kärnkraft som tas ur drift mot slutet av årtiondet. Under perioden 2000-2010 skall den nya tekniken utnyttjas för att ersätta de resterande kärnkraftverken. I 1980 års riksdagsbeslut slogs fast att den sista reaktorn skulle stängas senast år 2010. I enlighet med linje 2:s strategi beslutades att 1980 och 1990 talen skall utnyttjas till att utveckla energisystemet så att uthålliga energikällor i framtiden kan svara för huvuddelen av energiförsörjningen. att en första reaktor tas ur drift år 1995 och en andra år 1996, en i Ringhalsverket och en i Barsebäcksverket. I samband med beslutet begärde riksdagen en redovisning år 1990 av de åtgärder som måste vidtas för att avvecklingen av de två kärnkraftsreaktorerna inte skall resultera i elbrist eller osäker tillförsel vid mitten av 1990-talet. Vidare uttalade riksdagen att regeringen för riksdagen borde redovisa en bedömning av de samhällsekonomiska kostnaderna för avvecklingen på grundval av ett så aktuellt material som möjligt. Riksdagen betonade också vikten av att statsmakterna värnar om den elintensiva industrins långsiktiga överlevnadsmöjligheter. Det systematiska arbete som har genomförts och som pågår för att ställa om vårt energisystem ger resultat. Vårt energisystem är i dag betydligt mer flexibelt och mindre miljöstörande än för tio år sedan. Oljeberoendet har under perioden minskat kraftigt, från ca 65 96 till drygt 40 96 av energiförsörjningen. Användningen av inhemska bränslen har ökat med mer än 30 90. Utsläppen av försurande ämnen från energisystemet har minskat, svavelutsläppen med 70 960 och kväveoxidutsläppen med drygt 30 2. Betydande resurser har satsats för att utveckla förnybara energislag som biobränslen, vind och sol till ekonomiskt bärkraftiga alternativ. Efter hand kan dessa energikällor komma att spela en större roll i det svenska energisystemet. Främst vad gäller storskalig vindkraft och solenergi återstår dock en del utvecklingsarbete innan konkurrensen med fossila bränslen kan klaras. Goda resultat har även uppnåtts vad gäller energioch elhushållning. Det finns dock fortfarande en rad hinder för att arbetet med energieffektivisering skall skjuta fart. Ny eleffektiv teknik behöver utvecklas. Andra brister är bl.a. bristande information och svag företagsekonomisk lönsamhet för investeringar i energieffektiv teknik. Som Bengt Westerberg påpekar har prissättningen på elmarknaden härvid en stor betydelse. Ett omfattande utredningsarbete pågår inför den energipolitiska proposition som regeringen avser att förelägga riksdagen i höst. Några viktiga utredningar har redan överlämnats till regeringen. Jag vill här helt kort redovisa några centrala slutsatser av utredningarna. Bengt Westerberg nämner utredningen EL 90. EL 90 har konstaterat att den elintensiva industrins konkurrenskraft i hög grad beror på faktorer som principen för prissättning av el och restriktioner för utbyggnad av ny kraft. Utredningen har bl.a. dragit slutsatsen att målsättningen att behålla koldioxidutsläppen på en oförändrad nivå enligt riksdagens uttalande år 1988 skulle leda till mycket stora problem för elkonsumenterna, och då främst för de elintensiva arbetsställena. Utredningen har vidare förordat en omfattande utbyggnad av vindkraft och en utbyggnad av vattenkraft i hittills outbyggda älvar. Slutligen avråder EL 90 från en prissättning av el som leder till priser kring nivån för en långsiktig marginalkostnad. I december förra året redovisade statens naturvårdsverk och statens energiverk sin utredning om ett miljöanpassat energisystem. Studien visar att genomgripande förändringar i energisystemet och i hela ekonomin krävs om samtliga uppställda miljömål skall nås. En viktig slutsats som kan dras av studien är att det är mycket svårt och knappast meningsfullt för ett enskilt land att helt isolerat begränsa koldioxidutsläppen. Statens energiverk redovisade i februari 1990 regeringsuppdraget att ut reda de samhällsekonomiska kostnaderna som blir följden av att två kärnkraftsreaktorer tas ur drift åren 1995 och 1996. Enligt utredningen är de samhällsekonomiska kostnaderna för att ta två reaktorer ur drift åren 1995 och 1996 omkring 3-5 miljarder kronor per år. Dessa kostnadsuppgifter är dock baserade på flera osäkra antaganden. Det gäller främst miljökostnaderna, vilka enligt energiverket utgör ungefär hälften av de beräknade samhällsekonomiska kostnaderna. Vidare har energiverket i 1990 års Elmarknadsrapport redovisat prognoser över elanvändningen fram till mitten av 1990-talet. En viktig iakttagelse i rapporten är att det råder stor osäkerhet om utvecklingen på elmarknaden under 1990-talet. Allt talar emellertid för att elbehovet kommer att öka, även om ökningstakten dämpas. Energiverket pekar särskilt på prisets betydelse för elanvändningen. Energiverket har även utrett möjligheterna till energihushållning. Beräkningar som redovisas i energiverkets rapport Effektivare elanvändning pekar på att det finns en potential för en effektivisering av den årliga elanvändningen och ersättning av el med andra energibärare som uppgår till 12—16 TWh fram till mitten av 1990-talet. Tillväxten i ekonomin och behoven inom olika sektorer kan dock leda till att den totala elanvändningen ökar under perioden, även om möjligheterna till effektivisering och elersättning beaktas. Det bör påpekas att även bedömningarna om elanvändning och hushållning innehåller stora osäkerheter. Energipolitiken skall medverka till välfärd och trygghet. Den skall genom en säker tillförsel av energi bidra till att målen om en social och ekonomisk utveckling samt full sysselsättning kan nås. Energipolitiken skall utformas med utgångspunkt i vad natur och miljö kan bära. Elförsörjningen måste utformas så att de energipolitiska målen nås. Den elintensiva industrin måste tillförsäkras rimliga konkurrensvillkor samtidigt som kärnkraftsavvecklingen genomförs. Detta ställer krav på en säker tillgång till el till ett rimligt pris. De ekonomiskt försvarbara möjigheterna till elhushållning och eleffektivisering måste tas till vara. Möjligheterna därtill är goda. På tillförselsidan finns det goda möjligheter att tillskapa ny miljövänlig elproduktion under 1990-talet. Kraftvärme — särskilt kraftvärme baserad på biobränslen — samt vindkraft bör byggas ut så långt som det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Detsamma gäller den vattenkraft som kan byggas ut inom ramen för de av riksdagen fastställda riktlinjerna för vattenkraftens utbyggnad. I den kommande energipolitiska propositionen kommer att föreslås ett stöd till miljövänlig elproduktion. Biobränslebaserad kraftvärme kommer att prioriteras. Osäkerheten är stor när det gäller elanvändningens utveckling under 1990 talet. Kraftföretagen har därför behov av en projektreserv. Tillstånd till en ytterligare utbyggnad utöver kraftvärme, vindkraft och planerad vattenkraft behöver lämnas. Fossileldad kraftproduktion blir då nödvändig. Naturgas är det fossila bränsle som från tekniska och miljömässiga utgångspunkter bedöms ha de bästa förutsättningarna härvidlag. Kraftproduktion ger liksom all energiomvandling upphov till miljöstör ningar. Den utbyggnad av elproduktionssystemet som jag nyss har skisserat gör det möjligt att nå de miljöpolitiska målen avseende de försurande utsläppen av svavel och kväveoxider. Däremot kommer utbyggnaden i konflikt med riksdagens uttalande att koldioxidutsläppen inte får överstiga 1988 års nivå. Utbyggnad av vattenkraft utöver vad som har tagits upp i den av riksdagen beslutade vattenkraftplanen kan minska klimatpåverkan. En sådan utbyggnad kommer emellertid i konflikt med naturresurslagen. Riksdagen har av regeringen begärt ett program för att minska utsläppen av koldioxid till vad naturen tål. En svensk strategi bör utgå från Sveriges situation och från det internationella läget. En strategi bör därvid omfatta alla klimatpåverkande gaser och gälla alla samhällsområden. Klimatproblemen är globala. En genomgripande klimatstrategi förutsätter därför en internationell samordning. Sverige kan vara pådrivande i detta arbete genom att självt stabilisera utsläppen från områden som inte är utsatta för internationell konkurrens, exempelvis uppvärmning och viss trafik. För industrins del är det inte rimligt att begränsningar av koldioxidutsläppen sker snabbare än för andra länder. Begränsningar i Sverige skulle nämligen, om de leder till att industrin flyttar sin verksamhet utomlands, inte bidra till att minska klimatproblemen. En sådan utflyttning kan också bli följden av alltför hårda begränsningar av koldioxidutsläppen från elproduktionen. Ett led i en klimatstrategi kan vara att Sverige är berett att vidta långtgående begränsningar även på konkurrensutsatta områden när andra länder är beredda att göra detsamma. Det energipolitiska beslut som vi nu står inför innebär svåra avvägningar. Det måste utformas så att sysselsättning och välfärd kan bibehållas under hela kärnkraftsavvecklingen, som skall vara genomförd år 2010 i enlighet med riksdagens beslut. Samtidigt skall vi leva upp till högt ställda miljöpolitiska mål. Energiinvesteringar på både användningsoch tillförselsidan medför ett stort behov av resurser. Investeringarna tar också lång till att genomföra. En inledning av kärnkraftsavvecklingen genom att två aggregat tas ur drift åren 1995 och 1996 innebär att ca 10 TWh av kraftproduktionen bortfaller. Detta bortfall liksom den ökning av elanvändningen som kan förutses även om hushållningspotentialen utnyttjas måste i princip mötas med en utbyggnad av produktionskapaciteten. Ny kraftproduktion medför att kostnaderna för att producera el ökar. Prissättningen på el förutsätts bli sådan att inte vår industri får högre kostnad för el än vad som gäller generellt för konkurrentländerna, eftersom priset på el i stor utsträckning sätts utifrån ett långsiktigt krav på lönsamhet i kraftindustrin. Marginalkostnadsprissättning kan inte tillämpas i Sverige så länge inte andra länder följer den principen. De bedömningar som kan göras på grundval av de framlagda utredningarna är att avgörande för våra möjligheter att ställa om energisystemet och fullfölja riksdagens beslut om avveckling och samtidigt klara den elintensiva industrins konkurrenskraft och välfärden är att nuvarande principer för elprissättning bibehålls, vilket innebär att priset återspeglar den genomsnittliga kostnaden inkl. en rimlig avkastning, att hushållningspotentialen tas till vara genom prisstyrande åtgärder och stimulanser, att tillräcklig elproduktionskapacitet görs tillgänglig. Att genomföra kärnkraftsavvecklingen och bygga upp framtidens energisystem är ett långsiktigt arbete, som kräver en bred samverkan i samhället. Det kommande energipolitiska beslutet måste stå sig över valperioderna för att ge goda planeringsförutsättningar för industri, kraftproducenter och myndigheter. Det är därför angeläget att omställningen av energisystemet kan genomföras i ett brett och stabilt parlamentariskt samförstånd. Jag kommer därför inom kort att inbjuda riksdagens partier till överläggningar inför det kommande energipolitiska beslutet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern så mycket för svaret. Jag konstaterar att också statsministern nu kommit till insikt om att de mål som riksdagen har satt upp för energipolitiken inte är förenliga. Det är i och för sig bra, för om man slutar att blunda för målkonflikter så kan debatten bli mer rationell. Den tidpunkten tycks vi nu ha nått. Nu leder Ingvar Carlssons analys fram till att man skall ge upp koldioxidmålet och fullfölja den förtida avvecklingen av kärnkraften. Jag vill inte helt avvisa statsministerns invändningar mot koldioxidmålet som det har kommit att formuleras. Men jag menar att det är orimligt och omoraliskt att låta koldioxidutsläppen öka som en följd av en förtida avstängning av kärnkraftverk som fungerar väl och som är säkra. Professor Paul Crutzen från Max Planck-institutet var på utfrågningen i näringsutskottet häromdagen och uppmanade då Sveriges riksdag att stå fast vid koldioxidmålet. Det finns naturligtvis alltid en risk att vetenskapsmännen överdriver de faror som finns, men risken är precis lika stor att man underskattar farorna. Att stänga av kärnkraftverk och låta det leda till ökade utsläpp av koldioxid är, som sagt, inte moraliskt rimligt och försvagar Sveriges position i de internationella diskussioner där vi medverkar. Och inte bara det. För att skydda industrin när den förtida avvecklingen skall genomföras vill Ingvar Carlsson ändra prissättningsprinciperna. Visserligen säger statsministern att han vill stå fast vid gällande prissättningsprinciper, men det är inte genomsnittskostnaderna som i dag ligger till grund för priserna från Vattenfall och andra kraftverk, utan det är kortsiktiga marginalkostnader plus vissa restriktioner med hänsyn till de förräntningskrav som ägarna ställer. Jag har för säkerhets skull kontrollerat uppgiften med Vattenfall så sent som i dag på morgonen för att vara säker på att det är på det sätt som jag påstår. Konsekvenserna av de nya prissättningsprinciperna, att utgå från genomsnittskostnaderna, blir mycket allvarliga. Det innebär att elhushållning lönar sig sämre och kanske t.o.m. blir olönsam. Det innebär att ny elproduktion inte lönar sig och att efterfrågan blir större än utbudet. Ingvar Carlsson nämnde själv Elmarknadsrapporten, som energiverket alldeles nyligen har överlämnat till regeringen. Man gör där bedömningen att med genomsnittskostnadspriser kommer efterfrågan vid mitten av 90-talet att vara ungefär 8 TWh högre än om man tillämpar marginalkostnadspriser. 8 TWh motsvarar nästan de två kärnkraftsreaktorer som regeringen vill stänga av i mitten på 90-talet. Effekten av den här prissättningsmetoden blir att regeringen kommer att tvingas genomföra ransonering av el eller ålägga Vattenfall att bygga ut olönsam kraft för att möta en alltför stor efterfrågan. Ovanpå allt detta kommer stora samhällsekonomiska kostnader på flera tiotal miljarder kronor som följer av den förtida avvecklingen. Men det finns alternativ till den här politiken. Man kan för det första med mycket gott samvete avstå från den första avvecklingen, eftersom våra kärnkraftverk är säkra. Kärnkraftinspektionen och strålskyddsinstitutet har alldeles nyligen överlämnat en rapport till regeringen där detta är de bägge myndigheternas slutsats. Avvecklingen behöver av säkerhetsmässiga skäl inte börja förrän en bit in på nästa sekel. För det andra kan man låta priserna följa marginalkostnaderna — de kortsiktiga marginalkostnaderna, inte de långsiktiga. Det innebär att priserna successivt kommer att höjas och att elhushållning, elsnål teknik och ny produktion kommer att bli lönsam. Industrin får också en längre anpassningstid än med den politik som regeringen nu förutskickar. För det tredje får man med en sådan politik tid till att utveckla alternativen. Som Ingvar Carlsson själv konstaterar i interpellationssvaret har vi ännu inte den teknik som behövs för att ersätta kärnkraften med biobränslen och vindkraft. I det korta perspektivet är det på 90-talet bara naturgas som står till förfogande, och om man använder den måste man ge upp koldioxidmålet. Om vi däremot avvaktar till en bra bit in på nästa sekel med att ersätta kärnkraften bör de miljövänliga alternativ stå till buds som hela tiden var en förutsättning i linje 2:s energipolitik. Nu meddelar statsministern att han tänker inbjuda till överläggningar. Det kan kanske vara konstruktivt och bra. Men det förutsätter att det finns ett uns av gemensam syn att utgå ifrån när de överläggningarna inleds. Efter det att jag läst interpellationssvaret, och efter det att jag lyssnat på statsministern och kommentarerna sedan socialdemokraterna i går presenterat sin energirapport, är mitt intryck att dessa överläggningar syftar till att ta reda på om det finns något parti som i likhet med det socialdemokratiska är berett att överge koldioxidmålet. Om detta är syftet med överläggningarna kan jag redan nu meddela att det i så fall från folkpartiets sida inte finns något intresse av att delta i de överläggningarna. Om regeringen däremot skulle vara beredd att ompröva den förtida avvecklingen av kärnkraften är vi beredda till konstruktiva diskussioner om hur energipolitiken skall hanteras framöver. Ett besked på den punkten är nödvändigt innan vi kan ge svar på frågan om överläggningar med regeringen om energipolitiken är av något intresse. Jag vill därför uppmana statsministern att komplettera sitt interpellationssvar med att också ge besked på den punkten.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min interpellation. Tyvärr innebär det inget annat än en förnyad strid om energipolitiken och miljöpolitiken. Det är nämligen inte seriöst och förtjänar ingen trovärdighet när statsministern här i dag ger sken av att kärnkraftsavvecklingen kan genomföras samtidigt som man möter det växande behovet av el med vindkraft, biobränslebaserad kraftvärmeproduktion och ett prissystem som kommer att förvandla elmarknaden till en reglerad marknad där slöseri stimuleras och investeringar motverkas. Det är med förlov sagt löjeväckande att i det perspektivet hävda att en utbyggnad av den fossila kraften — olja, kol och naturgas — bara skulle behövas som en projektreserv. Uppenbarligen har den socialdemokratiska fyrmannagruppen inte kunnat föra socialdemokratin ett enda steg framåt. Nu visar det sig att man är tillbaka vid Gå, eller mer exakt juni 1988, då riksdagens majoritet i strid mot socialdemokraternas vilja uttalade sig för ett tak för koldixoidutsläppen. Herr talman! Det är för mig fullkomligt ofattbart att Ingvar Carlsson i strid med vetenskaplig expertis hellre offrar koldioxidtaket och kampen mot växthuseffekten än partitaktiken. Vi vet i dag att växthuseffekten ställer mänskligheten inför ett globalt miljöhot som saknar motsvarighet. Detta vet Ingvar Carlsson mycket väl. I en artikel i DN för drygt ett år sedan beskrev han de konsekvenser som följer av ökningen av växthusgaser i vår atmosfär: ”Temperaturhöjningarna kan få världshavens vatten att utvidga sig, vilket kan leda till höjda vattennivåer och allvarliga översvämningar.

Men möjligheten att konsekvenserna kan bli ödesdigra räcker.” Herr talman! Samma person som skrev detta har här nu i kammaren föreslagit att Sverige skall ge upp koldioxidtaket, trots att han vet att koldioxidutsläppen svarar för 50 96 av växthuseffekten, och trots att han också vet att kampen mot växthuseffekten inte kan föras utan att man begränsar koldioxidutsläppen. Herr talman! Det är ett förslag till ett historiskt unikt beslut i dess sämsta bemärkelse som Ingvar Carlsson nu lämnar till riksdagen. Aldrig tidigare har vi i Sverige fattat ett medvetet beslut om att öka miljöfarliga utsläpp. Till råga på allt handlar det om utsläpp som vi under 1970 och 1980-talen visat att vi kan minska. Det är inte alls svårt för ett ensamt land att minska koldioxidutsläppen, vilket Ingvar Carlsson påstår i sitt svar. Vi har gjort det! Sedan 70-talets början har vi i Sverige minskat koldioxidutsläppen med 30 96, och vi har minskat svaveloch kväveoxidutsläppen. Det har inte skett som ett led i den socialdemokratiska omställningen av vårt energisystem, utan genom en politik som står i rakt motsatställning till den politik som Ingvar Carlsson och socialde mokraterna nu vill föra. I stället för att kärnkraft skall ersätta olja och fossila bränslen vill man nu att fossila bränslen skall ersätta kärnkraft. Även i ett internationellt perspektiv föreslår statsministern ett beslut som är unikt historiskt sett. Det finns många länder som inte har haft kraft och styrka att minska miljöfarliga utsläpp. Det finns andra som har nonchalerat olika miljöfaror. Men det finns, såvitt jag vet, inget land som efter det att man har visat att man kan minska miljöfarliga utsläpp fattat ett medvetet politiskt beslut för att öka dem. Jag vet inte om statsministern kan rätta mig på den punkten. Finns det något land som betett sig så fullkomligt miljöpolitiskt bakvänt och omoraliskt? Herr talman! Ingvar Carlsson har rätt i att växthuseffekten enbart kan lösas genom internationell samverkan. Det är just detta som gör hans förslag så ansvarslöst. Det krävs nämligen att de västliga industriländerna samverkar. Men ett land som redan har satt upp ett tak och visat att man kan klara av att hålla detta tak för koldixoidutsläppen skulle nu gå ifrån detta tak, eftersom man prioriterar annat än kampen mot växthuseffekten. Vad ger detta för förutsättningar för en internationell samverkan, som redan i dag är svår? Förslaget om att riva upp koldioxidtaket kommer att få en negativ symbolisk betydelse. En fråga av både energipolitisk och miljöpolitisk betydelse som Ingvar Carlsson bör svara på är: Om det skapas en internationell miljökonvention under 90-talet, kommer Sverige då att kunna skriva under denna samtidigt som Sverige har startat en utbyggnad av den fossila kraften för att ersätta kärnkraften? EL 90 har visat att det kan komma att krävas en ökning av den fossila kraften som kommer att ge utsläpp motsvarande 50 96 av dagens utsläppsnivå. Skulle då Sverige skrota dessa fossilkraftanläggningar innan de har börjat användas? Eller skall Sverige ställa sig vid sidan om det internationella miljösamarbetet? De frågorna skulle jag vilja ha svar på i dag.

Herr talman! Energifrågan står i fokus eftersom den är så viktig. Vi svenskar är energislösare. Vi svenskar har utformat skatteoch avgiftssystem som gynnar slöseri av den anledningen att vi hitintills inte har vägt in de totala samhällskostnaderna i prissättningen av energi. Det har gjort att energi är orimligt billig med hänsyn tagen till de skador som en intensiv energianvändning medför. Det som är billigt används flitigt i en marknadsekonomi. Mycket av den diskussion som förts har kommit att röra sig om växthusgaserna och deras inverkan på klimat och miljö. Vi har fattat ett viktigt beslut, nämligen att låsa utsläppsnivån till det som gällde för 1988. Felet är att detta inte räcker. Vi måste ned på helt andra nivåer för att kunna klara miljömålen. Bengt Westerberg noterade i sitt anförande att vi svenskar unnar oss dubbelt så stora koldioxidutsläpp som genomsnittet i världen. Om han och hans partikamrater och vänner bland moderaterna vore det allra minsta intresserade av att komma till rätta med problemen med växthuseffekten, skulle de ha kommit med förslag som tar sig an den största av alla utsläppskällor, nämligen vägoch flygtrafiken. Dessa står för cirka 70 76 av de svenska utsläppen. Men av någon obegriplig anledning ser vi inga förslag på detta område, dvs. inga förslag om sänkta hastigheter, drivmedelsskatter för flyg, för att stimulera till inköp av små bensinsnåla bilar och för att kraftigt bygga ut den spårbundna kollektivtrafiken. Den slutsats som vi i miljöpartiet kan dra av detta kompakta ointresse för att angripa växthusgaserna vid källan är att Bengt Westerberg och hans moderata kumpaner använder koldioxiden som en murbräcka för att komma förbi det klara utslaget från folkomröstningen om avveckling av kärnkraften. Ni är i god förening ense om att varje avvecklad kWh kärnkrafts-el måste ersättas med ny producerad kraft som då måste komma från fossila bränslen. Det verkar som om Bengt Westerberg och hans högerkumpaner aldrig har hört talas om effektiv energianvändning. Det förekommer inte ett ord från Gunnar Hökmark om detta. Har inte era partikamrater deltagit i de många energieffektiviseringsseminarierna i riksdagshuset? Det finns kunskaper och det finns möjligheter att använda energieffektiviserande metoder. Om det funnits något av den politiska ärlighet som Bengt Westerberg låter framtona i självskrytande debattartiklar i Dagens Nyheter, hade han kommit med och stött de förslag till begränsning av utsläppen av växthusgaser som jag tidigare nämnde. Men denna ärlighet existerar inte annat än i skrift. Den visar sig inte i det praktiska arbetet med att bemästra våra problem, och därmed har den inte något värde. För att man skall återvinna sin nimbus måste det till helt andra förslag. Till Ingvar Carlsson skulle jag vilja säga följande. Det är illa för socialdemokraterna att nu vilja riva upp beslutet om koldioxidutsläppen och samtidigt stå inför beslutet att bygga en bilbro över Öresund, som kommer att kraftigt öka mängden koldioxidutsläpp. Jag har full förståelse för att logiken bjuder att taket för koldioxidutsläppen måste falla av det skälet. Men kom inte efter det och säg att svensk socialdemokrati är ett miljöparti — det enda parti som skulle kunna ha kraft att driva miljöfrågorna. Jag har funnit att socialdemokratins miljöintresse är mycket lågt. Det visar också statsministerns svar i dag. Även han missar grovt kunskaperna om energieffektivisering. Statsministern är så orolig för att industrin vid en begränsning av koldioxidutsläppen skulle flytta ut ur landet. Han förutsätter att industrin är oansvarig, dvs. de som leder industrin. Det är sensationellt. Är det så att kapitalägare är mindre intresserade av miljö och framtid än andra medborgare? Bengt Westerberg och moderaterna talar om förtida avveckling. Skall kärnkraften kunna avvecklas till år 2010 måste man någon gång börja. Man underskattar på ett fasansfullt sätt att människor kan begå fel. Vi vet vilka utomordentligt farliga konsekvenser som kärnkraftsolyckor kan medföra. Det finns inga garantier, inga statliga utredningar av något slag som kan skydda oss mot mänskliga felsteg. Ingvar Carlsson har sagt att kärnkraften inte tillhör ett civiliserat samhälle. Det är ett hedervärt uttryck för något som är mycket sant. Kjell-Olof Feldt fördömde också kärnkraften och dess framtid i Sverige i riksdagen några månader innan han avgick. Jag tycker att det var oerhört bra och väl uttryckt. Vi måste kunna klara såväl koldioxidmålen som en avveckling av kärnkraften, och vi måste sätta i gång nu. Vi har de möjligheterna. Det är bara att samla den politiska kraften och viljan att göra detta, göra det på ett ärligt sätt och angripa växthusgaserna över hela fältet även inom vägoch flygtrafiken för att få ett samlat grepp. Man kan inte bara ägna sig åt den ena sidan och sedan strunta i de andra sakerna. Ärligheten i den politiska debatten om energin fordrar en helhetssyn, och den saknas på många håll.

Herr talman! Riksdagen har fattat beslut om att kärnkraften skall vara helt avvecklad till år 2010. Ett aggregat skall avvecklas 1995 och ett 1996. De fyra orörda Norrlandsälvarna skall förbli orörda, och koldioxidutsläppen skall inte ökas. Både målsättningar och löften skall helst infrias och beslut skall respekteras om de inte får orimliga eller skadliga följder. Dessa beslut går mycket väl att genomföra. De strider inte emot varandra. Vi i miljöpartiet är eniga med socialdemokraterna, centern och vpk att kärnkraften skall avvecklas. Miljöpartiet vill börja nu och avsluta inom tre år. Socialdemokraterna vill börja senare och ta längre tid på sig. Detta har tyvärr gjort att det har tagit längre tid att komma i gång och att avvecklingen blir svårare. Hittills har detta skapat osäkerhet och lett till att satsningar på det som skulle ersätta kärnkraften har fördröjts. Det har även lett till en osäkerhet inom industrin. Man talar om riksdagsbeslut som om de inte existerar, vilket egentligen är upprörande. Nu säger socialdemokraterna att något parti måste gå med på att höja koldioxidtaket. Det är ju egentligen att skapa en alldeles onödig politisk motsättning, herr talman. Det är också att i onödan stöta sig med nya väljargrupper. Ingvar Carlsson har själv påpekat att statens energiverk har visat att det är möjligt att med effektivare energianvändning minska elförbrukningen med 12 till 16 TWh till mitten av 90-talet. Dessutom är det möjligt att öka kapaciteten i t.ex. kraftvärmeverk genom att elda med biobränslen. Det går att bygga ut med ungefär 4 TWh per år termisk energi. Med nuvarande teknik ger det bara 0,4 TWh el per TWh värme. Men det är i alla fall ett bidrag på 8 TWh fram till 1995. Dessutom finns det inom cellulosaindustrin 2 TWh alldeles oanvänd kapacitet för mottryck. Det finns alltså ganska betryggande elkapacitet för att klara avvecklingen av de två första kärnkraftverken som vi gemensamt har beslutat att avveckla. Det finns alltså inte någon anledning att nu ifrågasätta koldioxidtaket. Jag hoppas att dessa överläggningar, som vi från miljöpartiets sida gärna skall delta i, också kommer att handla om hur man på bästa sätt skall lösa problemen utan att utgå ifrån att man måste bryta mot någonting som har beslutats av riksdagen. Det måste ändå vara det mest angelägna. Vad är det då som behöver göras? Till att börja med skall man satsa på effektivare energianvändning. Det är glädjande att statsministern tar upp detta i interpellationssvaret. Det gäller då att göra det både företagsekonomiskt och privatekonomiskt lönsamt att satsa på effektiv energianvändning. En väg är att använda tvåeller flerprissystem, vilket regeringen i tidigare sammanhang har talat om. Det är viktigt att ge förmånliga lån till dem som vill investera i effektiv energiteknik. Nu räknar Vattenfall med 5 96 ränta när man gör sina stora investeringar. Det måste finnas likhet i investeringsvillkoren. Det kan vara riktigt att, som man har gjort i 40 av USA:s delstater, införa villkor. I Sverige skulle det bli någon form av koncessionsvillkor som innebär att ingen utbyggnad av elproduktionskapacitet får förekomma, om det till rimliga effekter i stället går att effektivisera på motsvarande sätt. Likaså kan vi satsa på märkning som gör konsumenten uppmärksam på att han eller hon skall välja en eleffektivare utrustning. Man kan införa normer som helt enkelt förbjuder de allra sämsta och mest usla utrustningarna. Vi bör också satsa på massiv information. Från många håll har det sagts att vi i Sverige har kommit tekniskt längre än USA när det gäller effektiv energianvändning, men vi marknadsför våra framsteg väldigt uselt. Där finns alltså mycket stora möjligheter. Vi skall inte göra som Vattenfall som talar om hur förfärligt svårt det är, utan vi skall tala om för människor att detta är viktigt och att det går att hjälpas åt. Det är en väldigt viktig uppgift. Det gäller naturligtvis också att satsa på alternativa energikällor. Men det skall jag be att få återkomma till i mitt nästa inlägg.

Herr talman! Alla talar så vackert om energihushållning här i dag, såväl statsministern som Bengt Westerberg och Gunnar Hökmark. Då kan man fråga sig: Varför finns det inte någon energihushållning redan i dag? Varför har vi inte effektiviserat? Hur kommer det sig? Det har ju förflutit tio år sedan folkomröstningen hölls. Jo, det beror på att vi under dessa tio år har haft ett gigantiskt överskott på el, mina damer och herrar. Detta överskott har lett till att vi inte har kunnat föra en riktig prispolitik och till att vi har tvingats att sälja elen till ett pris som har varit för lågt. Vi byggde alltså ut våra produktionsresurser alldeles för mycket. Industrin och samhället har blivit vana vid billig elenergi. Denna elenergi har fungerat som knark för industrin. Som Bengt Westerberg och delvis statsministern varit inne på har priset på energi en nyckelroll när det gäller hur mycket el vi använder och hur energieffektivisering går till. Jag måste påpeka att den långsiktiga marginalkostnaden faktiskt ligger på samma nivå i hela världen. Det är inte på något sätt så att den är högre i Sverige. Bygger man ett kraftverk i USA eller i Frankrike är de långsiktiga marginalkostnaderna desamma som här. Det betyder att man på sikt egentligen måste ta ut samma priser över hela världen. Jag skulle vilja dra en parallell med varvsindustrin under slutet av 60-talet och början av 70-talet. Varvsindustrin hamnade då i ett gigantiskt subventionsträsk. Alla stater som hade varvsindustri pumpade in enorma subventioner, men man kan fråga sig till vilken nytta. Nu befinner vi oss i samma situation. Bara för att många andra stater för en politik där man subventionerar, kan inte vi också fortsätta i samma takt. Vi måste ta oss ur detta på samma sätt som vi tog oss ur subventionerna till varvsindustrin. Priset är det viktigaste styrmedlet för elkonsumtionen och den viktigaste signalen. Bengt Westerberg visade mycket tydligt vad som händer om elpriset är för lågt och sätts efter genomsnittskostnaden. Jag skulle vilja ställa en fråga både till Bengt Westerberg och till Gunnar Hökmark. Gunnar Hökmark sade att elmarknaden kan bli en reglerad marknad som stimulerar slöseri. I dag är det en sådan marknad. Vi har redan en planekonomisk lösning. Problemet är ju att vi inte tar ut de kostnader som täcker produktionen av el. Vi subventionerar den elintensiva industrin med 1 miljard kronor per år. Är det rimligt att det skall förekomma industrisubventioner av den typen? Är det i så fall rimligt att dessa industrisubventioner skall gå till elen? Jag kan acceptera att vi skall subventionera viss industri, men varför inte ge dessa subventioner direkt? Socialdemokratin måste bestämma sig. Som Krister Skånberg redan har visat finns det möjligheter att klara koldioxidmålet och att klara avvecklingen. Det finns t.o.m. möjligheter att avveckla snabbare, om man använder rätt politik och rätt prisbildning. Gå inte på det här med genomsnittspriset och de här lösningarna! Det måste bli en lösning där den långsiktiga marginalkostnaden får slå igenom på konsumtionen i det sista ledet. Vad finns det då för teknik att tillgå för att lösa detta? Krister Skånberg tog upp en lösning, nämligen tvåprissystemet, där den reella marginalkostnaden — och gärna litet till — får slå igenom i det sista konsumtionsledet. Då blir det en ordentlig drivkraft när det gäller energihushållning i det här landet. Till sist vill jag ställa en fråga, som också Christer Skånberg var inne på: Varför i hela fridens namn skall det inte råda samma villkor för investeringar såväl på produktionssidan som på energihushållningssidan? Industrin kalkylerar med en pay-off-tid på cirka tre år för återbetalning i energihushållning. På produktionssidan kalkylerar man med 5 90 ränta och betydligt längre tid. Vad är det som lönar sig? Jo, naturligtvis att investera i produktion i stället för i energihushållning. Det är därför som vi har den situation som vi i dag har.

Herr talman! Jag har med stort intresse tagit del av statsministerns interpellationssvar. Det finns goda skäl att rikta stark kritik mot den socialdemokratiska energipolitiken, i varje fall politiken efter 1985. Det har förts en icke-politik och det har varit förlorade år när det gäller såväl förnyelse av vårt energisystem som förberedelse för kärnkraftsavvecklingen. Statsministern vill även i fortsättningen ha en elprissättning som bygger på genomsnittskostnad och skälig avkastning. Nu försöker Bengt Westerberg göra en affär av den kortsiktiga marginalkostnaden. Sanningen är nog att det i dag är fråga om en kombination. Men om all elström prissätts utifrån kortsiktig marginalkostnad, skulle våra kraftbolag vara konkursmässiga. Det är således i dag en blandning av en genomsnittsersättning på basleveranserna och en kortsiktig marginalkostnad på kraftbörsen. Jag hoppas att Bengt Westerberg är medveten om att just den här kortsiktiga marginalkostnaden i många fall har lett till väsentligt lägre elpriser än genomsnittskostnaden, vilket självfallet har haft skadeverkningar när det gäller energihushållningen och den svenska elmarknaden historiskt sett. För att det skall vara rimligt med ett sådant här prissättningssystem måste det göras betydande insatser för att effektivare energianvändning och förnybar energi skall ges förutsättningar att konkurrera på lika villkor med ny storskalig elproduktion. Det gäller att få en fungerande elmarknad på en lägre prisnivå. Centern har visat en lösning på detta problem, genom vad vi kallar energins utvecklingsfond. Fonden byggs upp med en avgift på 2 öre/kWh på all el. Årlig intäkt blir ca 2,4 miljarder kronor. Dessa medel skall användas för att skapa konkurrens på lika villkor mellan olika aktörer och mellan produktion och effektivare energianvändning. Först om genomsnittspriset och kortsiktiga marginalkostnader kompletteras med denna kraftfulla stimulans och konkurrensfrämjande åtgärd kan vi få en optimal förnyelse av vårt energisystem utan alltför kraftigt höjda elpriser. Statsministern talar också om stöd till miljövänlig elproduktion. Om statsministern syftar på MIA:s majoritetsförslag med ett stöd till biobränslen motsvarande 10 öre/kWh producerad el, måste jag få ställa en fråga. Hur kan statsministern påstå att detta speciellt främjar biobränslen, när kol och olja som används för elproduktion i kondenskraftverk får en skatterabatt motsvarande 25 öre/kWh el? Det är inte trovärdigt att tala om stöd till biobränslen när man ger mer än dubbelt upp i skatterabatt till det bränsle man säger sig vilja motarbeta. Jag vill också påminna Ingvar Carlsson om den överenskommelse som träffades mellan socialdemokraterna och centern våren 1989, som innebar att regeringen snarast skulle återkomma med ett förslag om lika bränslebeskattning oavsett om bränslet används för eleller värmeproduktion. Hur mycket var det löftet värt? Detta gäller i lika hög grad folkpartiet, som utnämnt sig självt till biobränslenas främsta företrädare. Det driver samma falskspel och biträder i MIA samma orimliga skatterabatter till en produktionsform där mer än hälften av energin försvinner till ingen nytta och koldioxidutsläppen blir dubbelt så höga som vid t.ex. effektiv kraftvärme. Genom att kräva moms på biobränslen har Bengt Westerberg medverkat till att förhindra en expansion av förädlade biobränslen. Herrar Ingvar Carlsson och Bengt Westerberg, när skall ni i handling visa att det finns täckning för ert fagra tal om att ni vill gynna förnybar energi och effektivare energianvändning? Låt mig ta ett annat orimligt exempel. I många år har vi i centern påpekat att nuvarande nedsättningsregler för den energiintensiva industrin är så utformade att de gynnar energislöseri. Ju mer energi som används, desto billigare blir den. Den energi som kan sparas är i allmänhet helt skattefri, och lönsamheten vid investering i effektivare energianvändning blir dramatiskt låg. Det är inte genomsnittspriset utan mindre än hälften av detta som i många fall gäller. Vi i centern har kommit med konkreta förslag. Socialdemokraterna har ett flertal gånger sagt: Ni har rätt, så här kan vi inte ha det, men vi måste utreda först. Så har det varit de senaste fem åren. I proposition 111 upprepar föredragande statsråd åter detta med behov av utredning, eftersom det inte, säger han, är bra som det är. Det räcker inte att tala om långbänkar. Dessa ständiga utredningar är något slags ekorrhjul som socialdemokraterna inte tycks komma ur. Socialdemokraterna i Sverige vill ge upp målsättningen att inte öka koldioxidutsläppen över 1988 års nivå. Detta sker samtidigt som en konservativ regering i Danmark planerar för en väsentlig sänkning av koldioxidutsläppen. Det väsentliga är vilka beslut som verkligen fattas för att effektivare energianvändning och förnybar energi skall fftämjas. Om de besluten blir logiska och rimliga, är inte en absolut låsning i koldioxidfrågan av avgörande betydelse. Det betyder med andra ord att om socialdemokraterna är beredda att i handling visa att de vill få till stånd en miljöriktig förnyelse av vårt energisystem, kan de påräkna centerns fulla stöd. Till att börja med måste dock avarter som gigantiska skatterabatter till miljökrävande kolkondens bort, och nedsättningsreglerna för den energiintensiva industrin måste ändras så att de främjar en effektivare energianvändning och inte motarbetar en sådan. Något i stil med energins utvecklingsfond måste till för att det skall bli möjligt för hela näringslivet och för svenska folket att delta i en aktiv förnyelse av vårt energisystem. Frågan om moms på energi måste också omprövas.

Herr talman! Kärnkraften är inte en mardröm. Den är värre, för den är verkligheten. I alla sina led medför den fruktansvärda miljörisker, från uranbrytningen till slutförvaret. Bara i Sverige producerar vi 250 ton högaktivt avfall varje år, som vi ännu inte vet hur vi slutligt skall ta hand om. Den börda kärnkraften lägger på mänskligheten är oerhörd. Även när vi inte tänker på den, finns det en ständigt malande ångest över vad som i varje stund kan hända och vad som kan hända långt in i framtiden. Kärnkraften är också betydelsefull i ett helhetsperspektiv. Kärnkraftssamhället går hand i hand med ett fortsatt slöseri med energi, råvaror och naturresurser. Det är ett förlamande samhälle som tar död på alternativen på många plan. Avvecklingen av kärnkraften går däremot hand i hand med ett samhälle som i högre grad är demokratiskt styrbart och teknikoptimistiskt, eftersom det frigör en ny uppfinningsrikedom. Det rimmar med arbetarrörelsens ursprungliga åtaganden att bygga ett samhälle som är för människans frigörelse och som utvecklar hennes kreativitet och fantasi. Vi menar från vpk:s sida att det är fullt möjligt att avveckla kärnkraften utan att rubba de andra miljöbesluten. Avvecklingen är inte bara förenlig med utan förutsätter en kraftfull miljöpolitik på alla områden. Jag vill särskilt framhålla trafikpolitiken. Jag tycker att det är ohederligt av kärnkraftsanhängarna att inte med ett ord beröra att koldioxidutsläppen i så hög grad beror på trafiken. USA är faktiskt världens största koldioxidproducent räknat per capita. Det är inte ohederligt, men nästan rörande, att en liberal som Bengt Westerberg talar så varmt om myndigheterna. Storebror myndigheterna har sagt att kärnkraften inte är farlig, och då är Bengt Westerberg nöjd. Det är inte vi. Ohederligt är det däremot att man inte med ett enda ord berör den lilla ”bagatellen” att om man med kärnkraftens hjälp vill minska koldioxidutsläppen behövs det i storleksordningen 4 000 nya kärnkraftverk i världen, utöver de 400 vi redan har. På måndag börjar riksdagen en viktig del av sin hantering av energipolitiken. Då mottar vi regeringens proposition om den framtida jordbrukspolitiken. Från vpk:s sida vill vi bevara jordbruket, men avveckla kärnkraften. Tyvärr finns det många som vill det motsatta. Kärnkraften hotar faktiskt jordbruket. Vi har i storleksordningen 500 000 hektar åkermark som behöver tas ur livsmedelsproduktionen till sekelskiftet. Därför måste riksdagens beslut om jordbrukspolitiken innehålla en maximal satsning på produktion av biobränslen. Det inbegriper etanolproduktion, satsning på energiskog och andra energigrödor och i förlängningen framför allt satsning på biogasproduktion. Naturgasen måste därför redan nu betraktas som en mycket tillfällig nödlösning. Vi ser t.ex. i relationen mellan Sovjet och Litauen vilket hot det innebär att vara beroende av ett annat land för den typen av energitillförsel. Naturgasnätet måste planeras för övergång till en inhemsk biogasproduktion. Satsningen på naturgas får inte hota biobränsleproduktionen i övrigt. Herr talman! Från vpk:s sida anser vi utan tvekan att det gångna decenniets bristande energipolitik från socialdemokratisk sida är huvudanledningen till att vi i dag befinner oss i en mycket svår situation när det gäller kärnkraftsavvecklingen. I den meningen kan man ha förståelse för den elintensiva industrin, eftersom den under så lång tid inte har vetat vilka förutsättningar den arbetar under. När det gäller den elintensiva industrin kan jag inte låta bli att åter tänka på jordbruket. Statsministern sade i sitt interpellationssvar att Sverige inte kan gå i förväg och lägga tunga bördor på vår elintensiva industri. Lustigt nog har vi ett helt annat förhållningssätt när det gäller den energi som vi producerar för mänskligt bruk, alltså våra livsmedel. I det sammanhanget slår sig socialdemokraterna för bröstet och säger att vi måste gå före alla andra länder i världen, avreglera jordbruket, öppna för en internationell handel. Hur kan det komma sig att man känner så stor oro — naturligtvis befogad — för de 1000 000 som är sysselsatta i den elintensiva industrin, men så litet av oro för de 1000 000 jordbruksföretagen, som faktiskt sysselsätter många fler? När det gäller dem har man inte ens bemödat sig om att försöka göra en utredning om vad den framtida avregleringen och förändringen för landsbygden kommer att få för konsekvenser för jordbruket. Detta visar, tycker jag, på ett visst mått av politisk feghet. Inför en del intressenter i vårt samhälle är man mycket ödmjuk och ständigt beredd att göra sitt bästa för att tillmötesgå dem. Men för andra har man inte alls den förståelsen. Det är beklagligt. Herr talman! Som jag sade är utan tvekan den socialdemokratiska politiken en av anledningarna till de problem vi står inför. Men inte desto mindre är kärnkraftsavvecklingen en strategiskt oerhört viktig framtidsfråga. Jag vill därför säga att vi för vår del är beredda att föra diskussioner som leder till att kärnkraftsavvecklingen kan garanteras och säkerställas, och att vi därmed kan ta det första riktigt betydelsefulla steget in i en alternativ framtid.

Herr talman! Jag har nu lyssnat i tre kvart på oppositionens företrädare. I ett enda avseende är man mycket samstämmig — när det gäller att angripa socialdemokratin. Men så fort man kommer in på sakfrågorna skiljer man sig och intar fem olika ståndpunkter. Det är väl ett viktigt motiv till att en överläggning kommer till stånd för att vi skall se om det är möjligt att ändå skapa något större samstämmighet i denna för vårt land och för medborgarna så viktiga fråga. Jag vill försöka inleda den dialogen i dag när det gäller priset, för jag tror att just prissättningen är en sådan fråga där diskussionen bör gå vidare. I anslutning till vad Bengt Westerberg sade vill jag bekräfta att vad vi uttalar oss för är en fortsättning av det nuvarande prissättningssystemet. Det har visat sig vara robust och ha den flexibilitet som är nödvändig. Det har klarat införandet av hela kärnkraftsprogrammet, och det bör också enligt vår uppfattning klara avvecklingen av kärnkraftsprogrammet. Jag citerar direkt ur ett pressmeddelande från Kraftverksföreningen, bara en månad gammalt: ”Kraftföretagen vill slå fast att elpriset också framöver skall motsvara ett slags genomsnittskostnad för elproduktionen, och inte baseras på kostnaden för dyr och tillkommande kraft, s.k. långsiktig marginalkostnad.” Det är alltså de branschsakkunniga som har uttalat denna uppfattning. Det vore naturligtvis mycket olyckligt att på en gång genomföra en prissättning som skapar väldiga vinster i kraftföretagen och samtidigt slår ut vår basindustri. Jag tror faktiskt att inget politiskt parti skulle kunna stå till svars för det. Men detta är en fråga där vi kan fortsätta diskussionen. Den andra frågan som jag vill ta upp här gäller koldioxiden. Det är faktiskt ganska dystert att konstatera att vi inte orkar med litet mer av saklighet i en sådan här fråga. Får jag slå fast några fakta: Koldioxidutsläppen i Sverige har minskat med över 30 90 från 1970 till 1988. Koldioxiden är bara ett av de ämnen som leder till växthuseffekt. Vi kommer nu att gå vidare och satsa på flera områden, framför allt när det gäller freonerna, så att vi till 1995 får ned växthuseffekten med 35—45 96. Det är alltså inte så att vi ger upp vårt inhemska arbete när det gäller klimatpåverkan; tvärtom driver vi det med väldig kraft. Eftersom jag hörde Gunnar Hökmarks partiledare i går på detta område framställa Sverige som en internationell miljöbov, vill jag säga att detta är hyckleri. Det finns ingen trovärdighet i ett sådant uttalande. Alla vet att Sverige här går i spetsen. Jag har som vetenskaplig rådgivare Bert Bolin, som leder FN-studien på det här området och som är en av världens absolut främsta forskare på detta område. Hans råd har väglett den arbetsgrupp som jag har ställt mig bakom. Vilka vetenskapliga rådgivare i klass med Bert Bolin kan Gunnar Hökmark åberopa sig på? Får jag också som jämförelse nämna att Förenta Staternas koldioxidutsläpp per invånare är dubbelt så högt som det vi har i Sverige. Och eftersom Ivar Franzén nämnde Danmark vill jag tillägga att Danmarks koldioxidut släpp per invånare är 12,5 ton, medan Sveriges är 7 ton. Vi har verkligen ingen anledning att skämmas för de insatser som vi har gjort på det här området. Vi har drivit en politik som faktiskt kan ses som ett exempel för omvärlden. Men nu kommer vi fram till den situation där vi befinner oss i dag. Här har moderaterna mycket skickligt drivit igenom ett beslut i riksdagen och fått till stånd ett koldioxidtak på grundval av 1988 års nivå. Det var hög vattentillgång, som gjorde att vi hade mycket små utsläpp det året. Det innebär att om vi vill inleda kärnkraftsavvecklingen 1995 är det omöjligt; det finns motstridiga beslut. Då tycker vi att det är rimligt att de partier som i motsats till moderaterna verkligen vill ha en kärnkraftsavveckling diskuterar hur vi skall klara ut detta problem. Det är ett andra skäl till att vi har utfärdat denna inbjudan. Jag förstår att moderaterna inte har ett intresse av detta, att man uttalar sig som Gunnar Hökmark gjorde här. Men jag har mindre förståelse för de övriga partier som faktiskt i princip önskar en kärnkraftsavveckling. Till slut, herr talman! Skillnaden mellan Gunnar Hökmark och mig i denna debatt är kanske den att jag har varit statsminister i ett land där man vaknade en morgon med radioaktivitet över landet, med de moln som kom in från Sovjetunionien. Det var radioaktivitet som drabbade människor, djur och växtlighet. Den ovisshet som vi kände då — och som jag som högste politiskt ansvarig upplevde då — har övertygat mig om att det är en orimlighet att i längden använda en energikälla som kan ha så fruktansvärda konsekvenser. Denna riksdag har bestämt sig för att kärnkraften skall avvecklas, och vi har i vår rapport försökt redovisa de praktiska problem som är förknippade med en kärnkraftsavveckling. Jag hoppas att riksdagen skall kunna fortsätta en konstruktiv diskussion om hur vi också skall klara problemet i praktiken.

Herr talman! Det är bra om regeringen står fast vid att vi skall fortsätta med samma prissättningsprinciper som hittills inom elproduktionen. De bygger, som jag sade, på att man har kortsiktiga marginalkostnader, men med de restriktioner som ägarnas avkastningskrav innebär. Kommer vi att tillämpa de prissättningsprinciperna, kommer det också att innebära, om vi inte genomför en förtida avveckling av kärnkraften, att vi får en successiv prishöjning under ett antal år framåt. Det är till en sådan utveckling på prissidan som det är lättast för industrin, för dem som skall göra hushållande insatser och för dem som skall producera ny elektricitet, att anpassa sig. Jag håller med om en del av det som Ingvar Carlsson säger om koldioxidmålet. Det är nästan litet genant att höra representanter för det populistiska blocket i riksdagen tala om det här koldioxidmålet, när åtminstone två av partierna har motsatt sig den höjning av bensinskatten som har genomförts den 1 mars och som naturligtvis också är ett viktigt led i kampen mot ökade koldioxidutsläpp. En del av de invändningar som Ingvar Carlsson har tycker jag att man skall fästa vikt vid, t.ex. när det gäller riskerna för att produktion flyttar utanför Sveriges gränser om vi har för hårda restriktioner för svensk industri. Men det är en helt annan sak att säga att vi skall lägga ner väl fungerande och säkra kärnkraftverk och till följd av detta ytterligare öka koldioxidutsläppen i Sverige. Ingvar Carlsson konstaterar i något av de aktstycken som under det senaste dygnet har tillkännagivits att vi t.ex. beträffande värmeproduktionen här i landet skall försöka hålla koldioxidmålet. Det är bara när man är utsatt för internationell konkurrens som det finns anledning att se litet annorlunda på koldioxidmålet. Även när det gäller elproduktion är vi ju i precis samma situation. Vi har möjligheter att producera el utan koldioxidutsläpp, men Ingvar Carlsson är beredd att avstå från den möjligheten och i stället öka koldioxidutsläppen. Det är detta som vi tycker är oacceptabelt. Jag ställde i mitt första anförande en fråga till Ingvar Carlsson om vad de överläggningar som regeringen tänker inbjuda till ytterst syftar till. Är tanken att regeringen skall få hjälp att överge koldioxidmålet, dvs. att något parti skall ställa upp så att vi kan ersätta kärnkraft med fossil kraft? I så fall har Annika Åhnberg för kommunisternas räkning meddelat att de är beredda att göra så. Därmed är den parlamentariska situationen för regeringen löst. Däremot skulle detta innebära utomordentligt stora problem för svensk ekonomi och för den globala miljön. Därför vill jag än en gång fråga Ingvar Carlsson: Är regeringen för sin del beredd att överge målet om den förtida avvecklingen av kärnkraften eller är det detta andra som är syftet? Om det är det senare som gäller är det lika bra att regeringen inleder bilaterala överläggningar med vpk och inte har några diskussioner med övriga partier.

Herr talman! Statsministern sade att det som skiljer honom från mig är att han har varit statsminister i ett land där radioaktiviteten vällde in — jag tror det var så han sade. Det är förvisso sant att han är statsminister, men vi är båda medborgare i detta land. Vi har båda ett ansvar för att den politiska debatten är hederlig och korrekt. Den statsminister som Ingvar Carlsson refererade till, nämligen han själv, tillsatte också en expertgrupp efter Tjernobylolyckan. Den gruppen konstaterade att olyckan inte gav någon anledning att revidera uppfattningen om den svenska kärnkraftens säkerhet. Men om Ingvar Carlsson vill antyda att den svenska kärnkraftens säkerhet har likheter med den sovjetiska, dvs. att vi faktiskt står inför sannolikheten av en nära förestående olycka, bör han i så fall klargöra detta. I så fall har vi i det här landet en statsminister som är fullkomligt ansvarslös i denna fråga, eftersom han tillåter drift av anläggningar som är farliga och som jag aldrig skulle acceptera drivs i Sverige. Herr talman! Jag refererade tidigare till en debattartikel i Dagens Nyheter som Ingvar Carlsson hade skrivit. Han målade där upp den globala faran av växthuseffekten och risken för att vissa delar av vår jord kan bli obeboeliga. Det som framkommer i denna debatt är att statsministern prioriterar partitaktiken och väljer skrämselpropaganda i stället för att ta växthuseffekten på allvar. Det är omoraliskt att handla så, om Ingvar Carlsson står fast vid vad han skrev i artikeln. Det verkar dock vara på det sättet att hans vetenskaplige rådgivare har gett honom rådet att strunta i koldioxidtaket och att öppna möjligheter för att Sverige skall bli ett land som kraftigt ökar sina utsläpp av koldioxid i en tid då all internationell expertis slår fast att en av de viktigaste uppgifterna i kampen mot växthuseffekten måste vara att frysa utsläppen, att nå ett tak. I näringsutskottet hade vi nyligen en utfrågning där den internationellt mycket kände forskaren Paul Crutzen vädjade om att Sverige inte skall ge upp sitt koldioxidtak. Då är frågan: Vad kommer ni att göra då ni har startat utbyggnaden av den fossila kraften och världen enas om en klimatskyddskonvention? Även om den tillkommer utan svensk tillskyndan måste den likväl rimligtvis ändå gälla oss. Skall ni då börja en avvecklingsplan för den s.k. fossila kraften?

Herr talman! Den här debatten är ganska intressant, eftersom den i mycket stor utsträckning kretsar kring växthusgasproblematiken och koldioxidutsläppen. Varken Bengt Westerberg, Gunnar Hökmark eller statsministern diskuterade bilismens utomordentligt stora inverkan. Det är bara vi i miljöpartiet och Annika Åhnberg som berört den frågan. Det är intressant att man inte vill säga någonting om denna fråga och verkligen ta itu med den. Det skulle vara intressant att höra vilken åsikt statsministern har om vad vi faktiskt kan göra för att minska koldioxidutsläppen från bilismens sida. Det är ju en del av den helhet som vi talar om i detta sammanhang. Tar man inte in helheten i denna diskussion, då är det dåligt. Dessutom har Krister Skånberg mycket klart uttalat att vi från miljöpartiets sida är intresserade av en diskussion om dessa frågor, eftersom vi gemensamt måste lösa det samlade problemet. Vi vet ju att vi kan avveckla kärnkraften och klara koldioxidmålet och andra miljöpolitiska mål. Det måste vara en samlad uppgift för svensk politik att verkligen klara de problemen. Vi är självfallet intresserade av det. Men då måste man också — faktiskt — ta itu med bilismens och flygets stora utsläpp. Det är beklämmande att varken moderater eller folkpartister är villiga att över huvud taget nämna någonting om detta. Jag uppfattar det som en form av oärlighet och falskhet att på detta sätt använda koldioxidfrågan som en murbräcka för att bibehålla en fullkomligt livsfarlig energiform, nämligen kärnkraften. Det går inte att med statliga utredningar säkerställa att olyckor inte inträffar. Det finns alltså en egendomligt stark tro på myndighetsbeslut som säkerställande av en energiforms ofarlighet. Den tron är jag förvånad över i det här sammanhanget. Olyckor inträffar ju oftast på grund av mänskliga svagheter, och dem kan man inte kommendera bort eller utreda bort, så att säga. De finns. Vi har sett dem i så många olika sammanhang. Den dag då en kärnkraftsolycka inträffar blir den mycket stor. Därför är det så viktigt att vi nu sätter i gång med all den kraft vi har för att avveckla kärnkraften, och att vi samtidigt kommer till rätta med växthusgaserna. Då måste vi ta alla frågor i ett sammanhang och även angripa bilismen och de faror den för med sig.
Herr talman! Jag förstår inte riktigt varför statsministern är besviken. Jag har hört att företrädare för tre partier har sagt sig vara beredda att komma till överläggningar. Självklart är det viktigt att överlägga om hur vi skall bli av med kärnkraften och hur riksdagen skall kunna stå för de beslut som fattats. Det är väl rimligt att som utgångspunkt för överläggningarna inte ha föreställningen att riksdagen har fattat felaktiga beslut. Vi måste väl i stället utgå ifrån att vi har varit tillräckligt förutseende och att alla besluten skall kunna behållas. Om vi kan hitta en sådan lösning måste väl det vara bättre än att svika och bryta upp beslut. Ett sådant handlande skapar ju inte något förtroende. I Danmark har de nyligen fattat beslut i Brundtlandrapportens anda. Det, herr talman, är mycket intressant. Brundtlandrapporten har ju rekommenderat i-länderna att halvera sin energiförbrukning. Vi i miljöpartiet har sagt att vi skall minska energiförbrukningen med 2 26 per år. I Danmark har man visserligen en lägre målsättning, men man har som första land sagt att man fram till år 2005 skall minska energiförbrukningen med ungefär 15 96. Man minskar koldioxidutsläppen med 20 96, kväveoxidutsläppen med 50 96 och svaveldioxidutsläppen med 60 96. Detta gör man bl.a. genom en satsning på effektivare energianvändning. Man minskar koleldningen kraftigt. Man satsar på decentraliserad kraftvärme och på biobränslen. Vi kan alltså på mycket nära håll hitta parter att rådgöra med om hur detta svenska s.k. problem skall kunna lösas. Jag har tidigare sagt att Sverige egentligen är tekniskt sett framstående på detta område. Inom bl.a. skogsindustrin har man kommit långt när det gäller både att använda skogens tillgångar och att utvinna energi så effektivt som möjligt. Där finns ännu mera att göra, bl.a. genom att skogsindustrin får möjlighet att satsa på förgasningsteknik. Över huvud taget är biogasen ett mycket viktigt område. När vi lär oss att generera och använda biogas effektivt, kan vi i våra kraftvärmeverk få ut dubbelt så mycket el som i dag, vilket är mycket viktigt för att åstadkomma balans.

Herr talman! Den här debatten rör sig ju bara om delar av helheten. Vi debatterar koldioxid som en del av den totala växthuseffekten. Vi debatterar elenergin som en del av hela energiförsörjningen. Men vi måste ju minska inte bara elkonsumtionen, utan vi måste minska de totala utsläppen av växthusgaser, och vi måste minska energikonsumtionen totalt, annars kommer denna jord inte att klara sig över huvud taget. Jag måste ställa en fråga till Ingvar Carlsson. Om jag har förstått socialdemokraterna rätt är de inte beredda att göra någonting åt elenergikalaset i dess helhet, utan de menar att elenergikalaset måste fortsätta, och därför måste koldioxidtaket tas bort. Vi säger å andra sidan att det finns en sådan potential när det gäller elenergihushållningen i landet att vi kan klara både — och. Det tycker jag borde vara en utgångspunkt för diskussionerna om hur man skall lösa denna problematik i stället för att börja med konstatera att detta inte är möjligt. Den långsiktiga marginalkostnaden, som vi talade om tidigare, medför förvisso högre intäkter för företagen, men dessa pengar går ju att dra in skattevägen. Jag'ser inget problem i detta. Bengt Westerberg, jag förstår inte hur folkpartiet resonerar. Jag ser i Bengt Westerbergs interpellation att han mycket riktigt angriper genomsnittspriset, men han säger också: ”T allt väsentligt kan emellertid samma effekt uppnås genom att man avstår den förtida avvecklingen och håller fast vid den riktiga prissättningsprincipen.” Att folkpartiet håller fast vid den riktiga prissättningsprincipen accepterar jag, men hur i hela fridens namn underlättas detta genom att man senarelägger avvecklingen? Det förstår inte jag. När det gäller prishöjningar är att märka att sådana ju kommer att ske i alla länder. Och prishöjningar sker fortast i de länder som inte har någon vattenkraft, och det är det flesta länderna. Om jag har förstått Gunnar Hökmark rätt så är han anhängare av subventioner och planekonomi. Han vill nämligen ha energisektorn uppbyggd på ett sådant sätt. När han talar så engagerat om koldioxidutsläppen, hur i hela fridens namn kan han då acceptera att trafiken i det här landet ökar med 5 90 per år och att koldioxidutsläppen från trafiken därmed också ökar? Trafiken är ju det stora problemet när det gäller koldioxidutsläppen.

Herr talman! Statsministern vill markera koldioxidtakets speciella besvärlighet genom att säga att 1988 var ett unikt år när det gäller vattenkraften. Låt mig bara konstatera att vattenkraftsproduktionen både 1987 och 1989 var ungefär 3 TWh högre. Den var i runda tal 69 TWh 1988, 71 TWh 1987 och 71 TWh 1989. Så långt är alltså 1988 inte något speciellt år även om det självfallet var ett bättre vattenkraftsår. Att göra jämförelse med Danmark är kanske att förhäva sig litet grand. 30 20 av Sveriges energiproduktion består trots allt av vatten och biobränslen. Jag tänker bort kärnkraften. Varken biobränslen eller vattenkraft ger någon koldioxid. Danmark har knappast någon vattenkraft eller några biobränslen. För att vara helt tydlig vill jag upprepa att koldioxidtaket i och för sig är en mycket viktig fråga. Men något som är ännu bättre är en samling konkreta beslut som med säkerhet leder till att inte koldioxidutsläppen ökar. Vi i centern menar att det är mycket rimligt och kanske t.o.m. mycket bra att man fattar dessa beslut om koldioxiden i stället. Då kommer nämligen både detta mål och mer därtill att uppnås. Detta är en både rimlig och mycket realistisk politik. Bengt Westerberg talade om bensinskatten. Centern har föreslagit en högre bensinskatt än folkpartiet när det gäller punktskatt och koldioxidskatt. Däremot har vi i centern gått emot en momshöjning därför att den drabbar så orättvist. Den drabbar ungefär hälften av bensinförbrukarna. Den vanliga knegaren får betala fullt, men direktören drabbas inte. Det är, litet tillspetsat, folkpartiets modell för vem som skall hushålla med energin i Sverige. Ökad elanvändning var en ganska viktig del i statsministerns interpellationssvar. Även i fråga om detta tycker jag att det finns en del felaktiga siffror. Jag fick i går Kraftverksföreningens verksamhetsberättelse för 1989 i min hand. Jag kunde då konstatera att den slutliga elanvändningen, om man tar bort omkopplingsoch överföringsförluster, för 1987 blev 20,8 TWh, 1988 119,9 TWh och 1989 118,8 TWh. Det är alltså en minskning av den primära slutliga elanvändningen. Med en sådan aktiv energipolitik som centern förordar är det möjligt att fortsätta utvecklingen. Då kan vi, med sakligt riktiga beslut, klara ett koldioxidtak.
Herr talman! Jag är litet förvånad över vad herr statsministern sade, eller rättare sagt vad han inte sade i sitt inlägg. Uppriktigt sagt verkar det som om han inte lyssnade så noga. Kanske berodde det på att vi har trängt oss in i något som var avsett att vara en dialog mellan herr statsministern och Bengt Westerberg. Kanske blev herr statsministern så upprörd när svensk politiks boyscout den här gången inte stod upp och sade ”alltid redo” att statsministern inte hörde vad vi andra sade. Det var faktiskt företrädare för minst tre partier som framhöll att vi är angelägna om att föra en diskussion som bygger på förutsättningen att kärnkraften måste avvecklas. Sedan vill även jag ha sagt att vi anser att det kan göras utan att koldioxidtaket höjs. Vi ser fram emot de kommande diskussionerna där vi gärna skall dela med oss av dessa kunskaper. Det innebär bl.a. kraftfulla åtaganden när det gäller trafikpolitiken. Men vi vill inte gå in i dessa diskussioner, om en höjning av koldioxidutsläppen är en förutsättning. Den enda förutsättning vi kan tänka oss att acceptera i denna diskussion är att kärnkraften måste och skall avvecklas.

Herr talman! Statsministern konstaterade att den kärnkraft som stängs av i allt väsentligt måste ersättas med ny kraft. Det är, är såvitt jag förstår, ett korrekt påpekande. Säkert kan vi öka det totala energisparandet. Men all erfarenhet säger att för att nå också ett ökat energisparande behövs det snarare mera än mindre tillgång till just energiformen el. Hur skall vi få fram den el som skall ersätta elen från de för tidigt avvecklade kärnkraftverken? Att vi skall hålla fast vid sluttidpunkten, år 2010, är vi överens om. Under många år har svenska politiker från olika politiska partier talat varmt för ett energisystem baserat på uthålliga, miljövänliga och helst inhemska energikällor. Är det dessa energislag, kan man fråga sig, som kommer inom några år som en följd av en för tidig avveckling? Mitt svar på det är oreserverat nej. Det vi får i stället är mer naturgas — det står också i det papper som vi har fått del av från den s.k. rödklövergruppen, som jag verkligen tycker gör starkt skäl för sitt namn. Naturgasen kommer att ta en mycket stor del av den svenska värmemarknaden med denna uppläggning. Det utrymme som då blir kvar för andra energislag kommer inte att räcka för att det skall vara ekonomiskt meningsfullt att t.ex. göra den satsning på att utveckla biobränslen som vi från folkpartiets sida har funnit så oerhört angelägen. Vi har också, som statsministern säkert erinrar sig, föreslagit att vi i politiska sammanhang skall diskutera just bioenergins plats i det svenska energisystemet och förorda tillsättande av en bioenergikommission, ett förslag som socialdemokratin har avvisat. Naturgasen blir inte någon tillfällig nödlösning, som Annika Åhnberg sade. Om man lägger ner tiotals miljarder för att bygga ut ett naturgassystem, måste man också vara helt medveten om att det systemet under en mycket lång tid kommer att användas för att förse den svenska värmemarknaden med energi. Det slår effektivt ut bioenergin, och en lovande utveckling som faktiskt är på gång kommer därigenom att stoppas. Denna konsekvens vill varken centerpartiet eller miljöpartiet acceptera. Jag tror att i varje fall de mer medvetna inom partierna uppfattar att det blir så, men deras oerhörda angelägenhet om att snabbt komma i gång med kärnkraftsavvecklingen gör att de stoppar huvudet i sanden. Jag önskar och hoppas att de skall få upp det innan det är för sent. En ytterligare fråga, herr talman, är varifrån vi skall få denna naturgas. Det finns olika möjligheter, men vi kan inte bortse från att de största reserverna av naturgas finns i vårt närområde, i Sovjet. Det pågår förhandlingar mellan Swedegas och Sovjet om import av naturgas till Sverige. Samtidigt som sådana förhandlingar alltjämt är aktuella ser vi konsekvenserna för ett litet land av att vara i ett beroendeförhållande till Sovjet när det gäller leveranser av naturgas. Litauen känner i dag utomordentligt påtagligt att Sovjet genom Litauens beroende av naturgas kan utöva stark politisk påtryckning på landet.